Herr talman! Låt mig börja med att notera att statsrådet Birgit Friggebo inte hade några nya förslag till åtgärder för att stoppa hyresutvecklingen i de en och en halv miljoner hyreslägenheter som finns. Det är tydligt och klart att den borgerliga regeringen inte tänker vidta några sådana åtgärder. Man har troligen aldrig haft några sådana ambitioner. Man söker komma runt problemen genom att satsa på en ökad privatisering av boendet. Man vill lösa problemen med de höga hyrorna genom att flytta in en del av de vinst och spekulationsintressen som finns på bostadsmarknaden innanför väggarna på de hyreslägenheter där en så stor del av de svenska hushållen bor. Ett utbyggt system med äganderättslägenheter skulle innebära en diskriminering av bostadssökande som saknar hög inkomst eller tillgång till erforderlig kapitalinsats. Det framgår av det som Birgit Friggebo sagt alldeles tydligt att detta är den inriktning som den borgerliga regeringen har då det gäller den framtida bostadspolitiken. I stället för att ta itu med problemen med de höga hyrorna försöker man på detta sätt gå runt dem och inriktar sig på en ökad privatisering. Detta sker i ett läge då hyrorna stiger snabbare än någonsin, då bostadsspekulationen griper omkring sig, då akut bostadsbrist uppstått på flera håll, inte minst därför att bank och fastighetskapitalet på senare år funnit det alltmer lönsamt att satsa på småhusbyggande. Både skatte och bostadspolitik gynnar dem som äger sin bostad gentemot dem som hyr. Alla dessa tendenser fanns klart märkbara också under Olof Palmes regeringstid. De asociala tendenserna har emellertid förstärkts under den borgerliga regeringen. Regeringen — och borgerliga majoriteter i många kommuner — gynnar systematiskt fastighetskapital och spekulanter, både vid nybyggnad och vid sanering. Situationen på bostadsmarknaden blir alltmer krisartad. Byggandet av flerfamiljshus har under senare år minskat starkt, och i många kommuner råder nu totalt stopp för byggande av lägenheter i flerfamiljshus. Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna ökar liksom sysselsättningsproblemen för hela byggbranschen. Bostadsbyggandet har alltmer privatiserats, och de fria marknadskrafterna har fått större utrymme. Byggmatcerialkostnaderna har ökat mycket kraftigt liksom själva byggkostnaderna, bränsle, skatter, kommunala taxor och avgifter och avgifter för underhållstjänster. Fastighetsspekulation och svart handel med bostadslägenheter ökar, och saneringsfas tigheter ombildas till privata bostadsrätter med strimlade lån. Svårigheterna tilltar för de allmännyttiga bostadsföretagen med deras sociala ansvar och därmed följande högre kostnader. Den öppna bostadsbristen har kommit tillbaka. Särskilt hårt drabbar detta ungdomar, lågavlönade och invandrare, som nu riskerar att helt slås ut från bostadsmarknaden. Det är ett tecken på detta när bostadslösa ungdomar i sin desperation inte ser någon annan utväg än att ockupera tomma lägenheter. Bostadsmiljöerna i många flerfamiljshusområden är fortfarande undermåliga. Många flerbarnsfamiljer är trångbodda, och det finns fortfarande ett stort antal omoderna och halvmoderna lägenheter. De ekonomiska orättvisorna mellan olika boendeformer kvarstår och tilltar. Bristerna, orättvisorna och de ständiga hyreshöjningarna slår hårdast mot dem som har minst bärkraft. En ökad åtskillnad mellan människor och social isolering följer i bristernas, orättvisornas och hyreshöjningarnas spår. Många hyresgäster ser nu ingen möjlighet att klara ytterligare hyreshöjningar — pengarna räcker helt enkelt inte till. Bostadsbidragen har inte följt med i utvecklingen. De övre hyresgränserna och inkomstgränserna är för låga. De ansatser som funnits till en social bostadspolitik hotar nu att försvinna. Hundratusentals hyresgästers krav på hyresstopp måste nu genomföras för att snabbt lindra verkningarna av den förda bostadspolitiken. Därefter måste kraftåtgärder sättas in för att en socialt inriktad bostadspolitik skall kunna förverkligas. Vänsterpartiet komministerna har i en rad motioner till årets riksdag redovisat sin syn på hur man skall stoppa den nuvarande utvecklingen och genomföra en annan bostadspolitik som både tar itu med verkningarna av den bostadspolitik som förs och angriper orsaken till de höga hyrorna. Ett första led i en sådan politik i hyresgästernas intresse är att fatta beslut om att sätta stopp för den tröstlösa raden av hyreshöjningar. Vpk ser ett högt och jämnt bostadsbyggande som en förutsättning för en social bostadspoliuk. En hög och jämn byggproduktion skapar också förutsättningar för att kunna garantera en jämn sysselsättning inom byggnadsarbetarkåren. Nybyggandet skall enligt vår mening vara inriktat på lägenheter i flerfamiljshus, och småhusbyggande bör få ske i huvudsak som kompletteringsbebyggelse eller utanför tätorternas centrala delar. Allt byggande bör ske i regi av allmännyttiga eller kommunala byggföretag och planeringen vara gemensam för olika regioner. Även bostadssancringarna skall ske i allmännyttig regi. Inom ramen för saneringens sociala målsättning måste hyresgästerna ha ett avgörande inflytande över förändringarna. Sanering och byggande måste planeras så att man regionsvis får en jämn fördelning av lägenhetsstorlekar med ett något större antal smålägenheter i nyproduktionen och en övergång mot större lägenheter i sanerade hus. En sådan planering måste också innefatta ett rikt utbud av olika kollektiva boendeformer. Med målsättningen att motverka social isolering och främja gemenskap mellan hyresgästerna måste kollektiva utrymmen och gemensamhetslokaler byggas in i sanerade och nybyggda hyreshus. I princip skall alla nybyggda och sanerade lägenheter upplåtas med hyresrätt. För att sätta stopp för lägenhetshandeln och de privata fastighetsägarnas rätt att avvisa hyresgäster som anvisats bostad måste obligatoriska regionala bostadsförmedlingar med anvisningsrätt införas. En obligatorisk förmedling av alla nyproducerade och ledigblivna lägenheter genom kommunal bostadsförmedling är ett grundläggande rättvisekrav. Herr talman! Riksdagen skall inte i dag ta ställning till alla vpk-förslagen om en ny bostadspoliuk, där hyresstoppskravet förs fram som en del i en bostadspolitik som innebär att vi bygger mer flerfamiljshus, att vi avskaffar fastighets och markspekulation, att vi avskaffar monopolen beträffande byggmaterial osv. Vi mäste, som vpk också föreslagit, få ned priserna på byggnadsmaterial genom ett prisstopp. Vi måste sänka bostadslåneräntan för de allmännyttiga bostadsföretagen och ge dem särskilda ränte och amorteringsfria lån. Vi måste få bättre bostadsbidrag och en rättvisare fördelning av boendekostnaderna.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 En sådan politik kan bara uppnås genom att vpk:s krav genomförs. Vpk ställer i år liksom tidigare år olika förslag till åtgärder på bostadsmarknaden, som tillsammans skulle innebära en radikalt ny bostadspolitik — en bostadspolitik där bostaden blir en social rättighet. Här kommer också frågan om bostädernas finansiering in. Räntans storlek och amorteringstidens längd liksom hur kreditförsörjningen är organiserad har en avgörande betydelse för bostadskosinaderna. Vi återkommer därför med vårt tidigare förslag om inrättande av en statlig bostads eller samhällsbyggnadsbank och en statlig totalfinansicring av bostadsbyggandet med enhetslån till låg och fast ränta. Det nuvarande systemet leder till onödiga fördyringar, som får betalas av hyresgästerna. En låg och fast ränta är en förutsättning för låga boendekostnader men måste givetvis kopplas till en bostads och hyrespolitik som präglas av ett socialt innehåll, där rätten till en bra bostad till rimlig kostnad jämställs med exempelvis rätten till bra undervisning och sjukvård. Eftersom vi inte kan se någon fördel med privat fastighetsägande, men däremot er: rad nackdelar, blir det naturligt att ställa de privata hyreshusen vid sidan av den statliga belåningen. Ett sådant förslag är motiverat redan med nuvarande finansieringssystem och kan genomföras utan längre dröjsmål, genom att fortsättningsvis inte medge statliga bostadslån för nyeller ombyggnad av enskilt ägda flerfamiljshus och småhus som inte skall bebos av låntagaren. De allmännyttiga och bostadskooperativa företagens problem med höga hyror och en sjunkande nyproduktion måste också ges en tillfällig lösning genast. Det kan göras genom att omgående sänka räntan och förlänga amorteringstiden för de statliga lånen. Dessa lågräntelån skall då riktas speciellt till nybyggda hyres och flerfamiljshus hos de allmännyttiga och bostadskooperativa företagen. Förutom huvudskälet att endast ägande och förvaltning av hyreshus utan vinstintressen skall få förekomma, är förslaget motiverat av de extra kostnader och det extra sociala ansvar som läggs framför allt på de allmännyttiga bostadsföretagen. Vpk har ställt krav på ett hyresstopp som ett första steg att bryta den nuvarande ohållbara utvecklingen. Vi är emellertid medvetna om att uteblivna hyreshöjningar även på kort sikt kan medföra konsekvenser som inte är önskade. För att klara de allmännyttiga företag som råkar i svårigheter på grund av all de inte får sina ”självkostnader” täckta måste de snarast erhålla lån. Det kan ske genom en typ av tilläggslån som infördes under de krisartade förhållandena i början av 1950-talet — alltså ränte och amorteringsfria lån för att klara kostnadsökningarna jämfört med exempelvis 1976 eller 1977 års nivå. De lägre hyror och bättre förhållanden som ett genomförande av våra förslag skulle medföra för de boende hos de altmännyttiga bostadstöretagen och bostadskooperationen skulle också medföra fördelar för de hyresgäster som bor privat.

Byggkostnadernas snabba stegring under senare år har särskilt drabbat flerfamiljshusen och drabbar därmed också hårdast vanliga hyresgäster. Byggherrarna har i allmänhet inte något större intresse av att pressa priserna. Kostnaderna kan vältras över på bostadskonsumenterna. Byggentreprenörerna är garanterade mot prishöjningar under byggtiden genom indexklausuler i kontrakten. Återförsäljarna av byggmaterial höjer sina priser med samma procenttal som leverantörerna, oavsett om de haft lika stora kostnadshöjningar eller ej.

: lander kommer senare i debatten att göra det. Jag vill emellertid redan nu yrka bifall till samtliga vpk-motioner som behandlas i civilutskottets betänkande nr 27.

Frågan om en generell, obligatorisk bostadsförmedling har diskuterats under många år, men fortfarande gäller att de nuvarande anvisningsmöjligheterna för kommunerna är otillräckliga. Av de undersökningar om bostadsförmedlingsverksamhet och bostadsefterfrågan i kommunerna som bostadsstyrelsen gjort under senare år har det bl.a. framgått att många kommuner har stor brist på hyreslägenheter. Många kommuner anger också att efterfrågan på hyresklägenheter i flerfamiljshus överstiger tillgången. Av kommunerna har två tredjedelar angivit viss bostadsbrist och att bostadsmarknadsläget blivit svårare än tidigare. Mot bakgrund av den pågående utvecklingen torde förhållandena sedan dess ytterligare ha försämrats, men regeringen har i årets budgetproposition ändå inte berört bostadsförmedlingsverksamheten eller kommit med något förslag. Man har tydligen inte bestämt sig för hur man skall göra med förslagen från boendeutredningarna beträffande kommunal anvisnpingsrätt. I konsekvens med den lagstadgade skyldigheten för kommuner att bära ansvaret för bostadsförsörjningen borde också kommunerna ha det avgörande inflytandet på anvisningsrätten till alla nyproducerade och ledigblivna lägenheter. Då skulle det också bli möjligt att anvisa bostäder åt människor med de största behoven — efter medicinska och sociala skäl — de bostäder de bäst behöver. Möjligheterna att stoppa segregering i boendet och främja en allsidigare hushållssammansättning skulle även öka om alla hyresvärdar hade skyldighet att ta emot bostadssökande som anvisas av den kommunala bostadsförmedlingen. Orsakerna till den situation vi har på bostadsmarknaden sammanhänger med den politik den borgerliga regeringen för, en politik som, om den får fortsätta på den inslagna vägen, kommer att betyda ytterligare försämringar för landets lönearbetare och hyresgäster, en fortsatt hyresgästfientlig politik. Grunden t:ll denna politik lades emellertid av den tidigare socialdemokratiska regeringen och den bostadspolitik man förde i bästa samförstånd med centern och folkpartiet. Det är helt följdriktigt att den borgerliga regeringen liksom den tidigare socialdemokratiska agerar så kraftlöst och så darrhänt då det gäller bostadspolitiken att det inte finns något radikalt i denna politik. Som allmän utgångspunkt har man ju att de s.k. marknadskrafterna skall få verka också på bostadmarknaden, och som allmänna förbehåll gäller enligt både borgare och socialdemokrater bl.a. att privata fastighetsägares intresse att få en rimlig avkastning på sitt i fastigheten nedlagda kapital inte kan åsidosättas. Från socialdemokratiskt håll kommer det ibland en del sanningar. Det sker i samband med första maj, vid olika möten och kongresser, i artiklar och inlägg i pressen. Man påpekar brister och orättvisor och lägger fram förslag till åtgärder mot olika vinst och spekulationsintressen på bostadsmarknaden. Aftonbladet har under de senaste månaderna haft en rad artiklar där man talat om den utsugning som landets hyresgäster är utsatta för. Man har belyst den gigantiska kapitalöverföringen från hyresgästerna till grupper med fast egendom, de 4 å 5 miljarder kronor som varje år under 1970-talet har gått till de rikaste bland villaköpare. Man talar från socialdemokratiskt håll ibland om att hyrorna måste sänkas generellt därför att de i förhållande till folks inkomster och i förhållande till kostnaderna inom andra upplåtelseformer är för höga, att bostaden inte får vara en handelsvara och att vi behöver en bostadssocial revolution. Vpk är överens med arbetarrörelsen i övrigt om det mesta av sådana värderingar och de förslag som ställs till åtgärder för en social bostadspolitik. I senaste numret av LO-tidningen görs en sammanställning av de viktigaste bostadspolitiska krav som ställs av SAP och det man kallar arbetarrörelsens olika grenar — ungdomsförbundet, kvinnoförbundet, HSB, Riksbyggen, LO och Hyresgästernas riksförbund. Den sammanställningen visar på ett mycket påtagligt sätt vad vi från vpk många gånger framhållit, nämligen att vi i själva verket har ett mycket brett stöd ute bland hyresgästerna, i fackföreningsrörelsen, i bostadskooperationen och i den socialdemokratiska rörelsen för de krav som vi sedan många år fört fram och slagits för bl.a. här i riksdagen. Det gäller exempelvis frågan om att den mark som behövs för samhiällsoch bostadsbyggandet och de privata hyreshusen skall vara i samhällets ägo. Det gäller förslagen om statlig totalfinansiering och cen bostads och samhällsbyggnadsbank. Det gäller särskilda statliga tilläggslån för flerfamiljshusen och större rättvisa mellan olika boendeformer genom bl.a. tak för räntcavdragen och avdrag från skatt i stället för från inkomst. Det gäller kraven på obligatorisk bostadsförmedling och förbättring av bostadsbidragen. Det gäller åtgärder för att stoppa spekulationen i samtliga bostadsformer, ökat bostadsbyggande främst i flerfamiljshus samt åtgärder för att motverka segregation och främja kollektiva boendeformer. Man får emellertid ett intryck av att socialdemokraterna velat tilldela olika organisatoner var och en sin bit för att de skall driva vissa delfrågor som gäller bostadspolitiken. Vänsterpartiet kommunisterna har eu samlat program med dels mera kortsiktiga omedelbara krav som snabbt måste genomföras, dels mera långsiktiga krav som gemensamt skulle innebära en bostadspolitik med en annan inriktning, ett annat innehåll än den nuvarande. Ingen skulle vara gladare än vi om arbetarrörelsen i övrigt övertog dessa samlade krav och om vi tillsammans kunde mobilisera medlemmarna till kamp för genomförande av en hyres och bostadspolitik med socialistisk inriktning — en bostadspolitik som skulle innebära lägre boendekostnader samt garantera bättre boendeförhållanden och ett verkligt hyresgästinflytande. Herr talman! Det kommunistiska partiet har av tradition haft en omfattande och väl utformad bostadspolitik. Partiet var först med au kräva kommunal bostadsproduktion och har på alla områden bekämpat vinstintressen och spekulation, också i lägen där alla andra partier har hukat för kraven att ”hyresgästerna måste lära sig att betala vad det kostar”. Nu mer än på länge är det motiverat att gemensamt kämpa för en ny bostadspolitik där vi förverkligar bostaden som en social rättighet.

Herr talman! Först något om enigheten beträffande bostadspolitiken här i riksdagen. Per Bergman vet ju mycket väl att socialdemokrater, folkpartister och centerpartister bildar ett starkt parlamentariskt underlag i riksdagen. Han vet också mycket väl att det därför inte går att föra en moderat bostadspolitik. Det här är ju en av de frågor, där det är fullt klart och alltid har varit klart att moderaterna står vid sidan om, och det är ingen hemlighet. Jag tycker också att detta stöds av det faktum att socialdemokraterna tillstyrker samtliga de förslag som vi har lagt fram i budgeten för att stimulera bostadsbyggandet m.m. I vissa fall vill socialdemokraterna gå något längre, och det kan man naturligtvis diskutera, men själva inriktningen råder det, såvitt jag förstår, en massiv enighet om. Det är givetvis ett viktigt socialt mål att vi undviker att få tillbaka det köcelände som bristen på bostäder under 1960-talet innebar. Jag är ledsen att man här i riksdagen ibland måste tala om ”döda ting”, nämligen de medel som man skall använda för att nå de övergripande bostadspolitiska målen. Det är ändå så att medlen till sist blir det viktiga för att nå målen, och därför får vi faktiskt ibland också ägna oss åt att tala om de ”döda tingen” i stället för att föra mer övergripunde långsiktiga debatter, som kanske inte ger någonting, för att nu förverkliga för människorna de mål som vi har. Per Bergman var inne på frågan om omfattningen av bostadsbyggandet och menade att det är en lång process, och en redovisning av siffror över någon månads byggande kan inte vara avgörande för en bedömning av framtiden. När jag säger att det finns goda förutsättningar för att vi skall kunna uppnå det regeringen säger i finansplanen, nämligen igångsättning av ca 60 000 lägenheter i år, så bygger naturligtvis den uppfattningen på undersökningar om möjligheterna för kommunerna att genomföra bostadsbyggandet. Bostadsstyrelsen, länsbostadsnämnderna och länsarbetsnämnderna har under våren med samtliga kommuner gått igenom vilka möjligheter det finns att klara detta. Bostadsstyrelsen har kommit fram till att det finns planmässiga förutsättningar för ett byggande av 64 000 lägenheter. Men med den osäkerhet som finns när det gäller att bedöma, säger man att det mål på 60 000 som regeringen har ställt upp också kommer att kunna nås. Jag har inte i denna talarstol använt siffrorna för de två första månaderna i år, som visade en mycket glädjande ökning i bostadsbyggandet, som intäkt för att vi skulle klara de 60 000 lägenheterna. Den uppfattningen bygger naturligtvis på bedömningar av kommunernas planläggning för bostadsbyggandet. Det är intressant när Per Bergman säger att bostadsbyggandet är en lång process. Jag roade mig med att bläddra litet i socialdemokraternas sista budget för att se hur stor framförhållning man hade att möta den minskning i bostadsbyggandet som har pågått under hela 1970-talet, och det fanns inte ett enda förslag som låg i linje med att försöka stimulera igångsättningen av bostadsbyggandet. Vad vi gjorde när vi tillträdde var att ändra på beräkningen av bostadslånen. Vi förändrade lånetaket flera gånger löpande under året — socialdemokratlerna hade principen att det skulle göras vid varje årsskifte, med den osäkerhet och den otrygghet det innebar för kommunerna och byggarna att inte veta att de verkligen fick en bättre låneanpassning till byggkostnadsutvecklingen. Vi har nu satt ett helt nytt system i funktion i år, för att varannan månad se till att det blir en anpassning som innebär bättre trygghet när man skall sätta i gång bostadsbyggande. Jag har också tidigare redovisat några förslag och åtgärder som underlättar en ökning i bostadsbyggandet, nämligen sänkningen av den garanterade räntan och mer stabilitet i överenskommelserna med bankerna när det gäller all klara byggnadskreditiven. Det finns ett förslag när det gäller bostadsbyggandet där socialdemokraterna går något längre än regeringen gör, och det är det omtalade ränte och amorteringsfria tilläggslånet. Man vill koppla det tll ett prisstopp på byggmaterial. Vi har ju en mycket intensiv prisövervakning på byggmaterialsidan, med punktvisa prisstopp där det behövs. Det har givit till resultat att byggmaterialpriserna under förra året ökade mindre än genomsnittet för andra varor och tjänster, som 1. ex. redovisas i konsumentprisindex. Det är viktigt att behålla den bevakning vi har. Jag tycker förslaget om tilläggslån är en byråkratiskt krånglig konstruktion. Om man nu vill sänka boendekostnaderna, varför går man inte ett steg längre än regeringen gör och kräver en ytterligare sänkning av den garanterade räntan med ca 0,43 26? Det ger ju samma effekt. Men just konstruktionen av tilläggslånet är en byråkratisk uppfinning som skulle innebära att arbetet på länsbostadsnämnder, ute i kommuner och på andra ställen skulle bli mycket mer omfattande. Låt mig i det sammanhanget säga alt regeringens förslag till sänkning av räntan motsvarar en kompensation för den byggkostnadsstegring som vi haft under de senaste åren, vilket borde möjliggöra — det kan vi f.ö. redan nu konstatera — ett ökat byggande. Per Bergman var inne på frågan om jämvikten mellan besittningsformerna, och den frågan är viktig. När det nya systemet introducerades 1974 räknade man med en jämvikt vid ett löneläge som gav en marginalskattesats på ca 50 26. Det är riktigt som Per Bergman sade, att man då inte räknade med överkostnaderna. Regeringen har i det här avseendet infört en rad förändringar. Vi har ändrat villabeskattningen och upptrappningsreglerna när det gäller den garanterade räntan, och vi har sänkt den garanterade räntan i nyproduktionen. Detta sammantaget gör att man nu, vid ett löneläge som ger 60 en marginalskattesats på 60 26, i nyproduktionen uppnått en balans mellan olika upplåtelseformer när det gäller de ekonomiska villkoren på kapitalkostnadssidan inkl. överkostnaderna. Därmed faller Per Bergmans resonemang om att regeringen inte ordentligt har följt upp inriktningen av 1974 års bostadspolitiska beslut. Jag vill sedan säga några ord om byggadministrationen. Bostadspolitiken har under det senaste året alltmer kommit i centrum för debatten. Bostadspolitiken rör viktiga frågor, och enligt min mening behöver man därför ha ett bostadspolitiskt scktorsorgan. Detta bör tillföras nya uppgifter som möjliggör att organet kan uppfylla sina bostadspolitiska åligganden. Låt mig säga att jag tycker att man skall vara restriktiv när det gäller att sammanföra olika verk, så att man inte får något slags elefantiasis. Det ligger inte något positivt enbart i åtgärden a:t sammanföra olika verksamheter, utan man måste ju också ta hänsyn till vilket resultat man uppnår med en sammanslagning. Enligt min mening är det viktigt att bostadspolitiken har ett eget sektorsorgan, och det är intressant att notera att också de remissorgan, som jag skulle vilja beteckna som stående konsumenterna närmast, ifrågasatte värdet av en sammanslagning av bostadsstyrelsen och planverket. Man menade att det samarbete som behövs skulle kunna ske utan en sådan sammanslagning.
Herr talrnan! Vårt förslag när det gäller tilläggslånet innebär inte alls ett krångligt system, utan det är mycket lätt att administrera. Dess tillfälliga karaktär, dvs. att det skulle gälla under innevarande år, motiverade att vi inte föreslår samma metod som regeringen, en metod som man mycket snart skulle ha blivit tvungen att ändra. Att systemet skulle bli krångligt tror jag alltså inte att man behöver vara särdeles ängslig för. Låt mig i sammanhanget säga att vi har bundit detta till ett prisstopp, eftersom ett sådant är en nödvändighet. Statsrådet säger all regeringen redan har beaktat den frågan i och med ätt man infört prisövervakningen. Men att sitta och bevaka prisstegringar innebär ju ingen positiv handling — det kan vi alla göra — utan det är att stoppa prisutvecklingen som är det angelägna. Såvitt jag vet är det bara för några speciella typer av takpannor som man någon gång förra året införde prisstopp: något annat har man mig veterligen inte infört prisstopp på. Statsrådet sade att en sammanslagning av de här verken skulle innebära att det blev en stor apparat av det hela eller en elefantiasis, som hon kallade det. Men så är det ju inte. De båda verken handlägger samma saker, och de måste delegera sina ärenden över till varandra. Det är detta som är opraktiskt. Det ena verket har ansvaret för ett ärende, men måste administrera det över till det andra, eftersom detta ansvarar för vissa delar av ärendet. Vårt förslag innebär inte att det blir något stort verk genom denna sammanslagning, men tydligen är det besvärligt att genomföra en så praktisk och enkel reform som förslaget innebär och som det fanns stor anslutning bakom i remissvaren. vilket man lätt kan upptäcka vid en genomgång av dem. Får jag sedan säga att det var väldigt skönt att av statsrådet få höra en så klar och entydig beskrivning av regeringens sätt att fungera i bostadsfrågan: Här står moderaterna utanför regeringen och har ingenting att säga till om. Det är vi folkpartister och centerpartisterna som styr tillsammans med socialdemokrater och kommunister i den här frågan. Jag skall villigt erkänna att moderaterna i bostadssammanhang haft besvärligheter att få regeringens stämpel på sina tankar. Vad som är det besvärliga och det otillständiga är ju att moderaterna har lyckats passivera regeringen, så att den inte gör någonting. I stället för att ta initiativ och vara handlingskraftig sitter man och träter om olika slags ståndpunktstaganden. När vi nästa gång i det här huset skall diskutera hyresförhandlingslagen, hyresfrågor och vad därtill hör framgår det kanske vilket tryck moderaterna utövar inom regeringen. Sedan sade statsrådet att hon var ledsen för att man måste behandla döda ting, men det behandlade jag också.

Herr talman! Får jag först ta upp det som Per Bergman sist kommenterade. Det är egentligen rätt anmärkningsvärt när Birgit Friggebo säger att moderaterna inte skulle ha något inflytande då det gäller bostadspolitiken, trots att de sitter med i regeringen.

Birgit Friggebo betecknade sänkningen av den garanterade räntan för nyproduktionen som ett positivt inslag. Vi kan väl vara överens om, att om man sänker den garanterade räntan något för de bägge sista årgångarna hus, kan det bli positiva verkningar när det gäller de husen. Men Birgit Friggebo talade inte om att det i propositionen samtidigt föreslås att man skall trappa upp den garanterade räntan för samtliga statligt belånade hus fr.o.m. den 1 oktober 1980. Hon sade inte någonting om vad detta innebär i fråga om hyreshöjningar för hyresgästerna. Liksom Per Bergman måste jag beträffande prisstoppet på byggnadsmaterial säga att det är skillnad på vad man kallar prisövervakning, att uppmärksamt följa vad som händer, och att sätta in åtgärder som direkt får till resultat att priserna kan hållas nere. Det är alltså bättre med ett prisstopp på byggnadsvaror. Får jag sedan säga att när det gäller att införa särskilda tilläggslån som ett led i hjälpen till de allmännyttiga bostadsföretagen att hålla hyrorna nere kan det, enligt min uppfattning, naturligtvis inte ha någon avgörande betydelse om det blir en ytterligare arbetsbelastning på länsbostadsnämnderna. Det måste vara viktigare att sådana åtgärder som införande av ränte och amorterinpsfria tilläggslån får en klart positiv effekt då det gäller att hålla hyrorna nere.

Herr talrnan! Det är självklart att det viktiga är de bostadspolitiska målen, inte de tekniska lösningarna. Men om man kan uppfylla ett önskemål genom att förenkla på en punkt, bör man naturligtvis göra det. Det enklaste vore naturligtvis att ytterligare sänka den garanterade räntan med 0,3 procentenheter, och det var det det var fråga om. Vad socialdemokrater och kommunister vill införa är en ny låneform, som kräver nya byråkratiska anordningar i hanteringen för kommunerna, för de lånesökande och för länsbostadsnämnderna. Varför skall man krångla till det för sig? Det har varit och är en viktig uppgift för regeringen att se till att man minskar byråkratin i lånehanteringen, och bostadsstyrelsen har så sent som för några veckor sedan lagt fram en rad förslag i den riktningen. Jag tycker att man skall vara vaksam på den punkten. Det som Per Bergman sade var mycket intressant. Han redovisade en okunnighei om hur prisövervakningen och prisstoppen på byggnadsmaterial fungerar. Det är ju en rad varor som till och från har varit prisstoppade. Man har haft en intensiv prisövervakning i olika former, och det har lett till en lägre kostnadsutveckling på byggmaterialområdet än inom samhället i övrigt. Det är bara ett konstaterande som jag gör utan någon egentlig värdering i övrigt. Jag avvisar bestämt det som Per Bergman säger om att bostadsstyrelsen och planverket skulle ägna sig åt samma saker. Det är inte så. De har mycket som de behöver konferera om och som de bör göra tillsammans, men jag ser ingen nackdel i att ha två organisationer som diskuterar ihop sig i olika avseenden i stället för att ha en stor organisation. Tvärtom kan resultatet bli mycket bältre, om man har två olika utgångspunkter för sitt resonemang. Planverket har ju ett mer övergripande ansvar för planering och byggnormer över huvud taget medan bostadsstyrelsen mera skall syssla med bostadsfrågor. Jag tycker att det är viktigt att vi har ett bostadspolitiskt organ som kan hävda de frågorna. Per Bergman har i stort sett i varje anförande som han hållit i kammaren sédan den nya regeringen tillträdde sagt att det visas passivitet från regeringens sida, och han kan naturligtvis fortsätta med det. Här läggs det fram förslag på förslag, till bostadsförvaltningslag, till hyresförhandlingslag osv. — budgeten är full av bostadspolitiska förslag till förbättringar för människorna. Jag skall inte räkna upp samtliga dessa förslag. Flera företrädare från utskottet kommer att gå in på de frågorna. Tore Claeson sade att jag hade aktat mig noga för att tala om att vi samtidigt som vi sänker den garanterade räntan, alltså ökar subventionerna i det nybyggda beståndet, också genomför en upptrappning av den garanterade räntan som något minskar subventionerna i det äldre beståndet. Tvärtom ville jag sorn en viktig del i mitt anförande och i de förslag som regeringen har lagt fram framhålla att vi försöker att balansera hyressplittringen. Den upptrappning som det är fråga om fr.o.m. den 1 januari 1980 betyder en hyreshöjning på ungefär 6-8 kr. per månad. Det priset tycker jag att det är värt att betala för att kunna sänka hyrorna i nyproduktionen för en trerumslägenhet med ungefär 80 kr. i månaden. Det har till följd att man både stimulerar bostadsbyggandet och håller hyrorna nere i det nya beståndet. Jag vill också göra en ytterligare kommentar till vad Tore Claeson sagt i sina båda anföranden. Uttrycket ”privatisering” har på senare tid kommit att användas som ett tillhygge i den bostadspolitiska debatten, och även Tore Claeson använde det. Det är ofta litet oklart vad som därmed egentligen avses. Jag förmodar att man inte avser de s.k. förvärvslånen - som Per Bergman påpekade inte hade föreslagits av den nuvarande regeringen. Det är den sittande regeringen som första gången har använt förvärvslånen till att möjliggöra omvandling av privata hyreslägenheter till kollektivt ägda bostadsrätter i HSB:s regi. Jag antar att det inte är det Tore Claeson menar när han talar om privatisering. Vi har sålunda möjliggjort att man i Stockholms förorter — inte i innerstaden — och i några kommuner utc i landet just har kunnat omvandla privatägda hyreslägenheter till bostadsrätter i HSB:s regi.
Herr talman! Den gamla regeringen kunde ju inte tillämpa ett beslut som fattades strax innan den skulle avgå och fortsätta att verka enligt sina egna önskemål. Det finns författningshinder för det. Det borde statsrådet Friggebo inte vara okunnig om. Okunnighet och okunnighet! Jag har skaffat mig kunskap om prisbildningen och prisregleringen genom att ta del av ett rätt omfattande material som vi har tillgång till i utskottet. Det finns redovisat på s. 13-15 i utskottsbetänkandet. Jag skall därför inte fördjupa mig mycket i det. Jag bara noterade som en lustighet det som statsrådet förra gången skröt med som er. stor nyhet, nämligen att man fått prisstopp på takpannor av betong, och i januari i år har vi fått prisstopp på murtegel och fasadtegel. Men prisstopp är sparsamt förekommande inom byggnadsmaterialbranschen. Det torde vara oomtvistat, och det kan man skaffa sig information om utan att ha alltför mycket kunskaper bakom. Är det så att det bara är det formella som skiljer statsrådet och mig beträffande tilläggslånet? Är statsrådet villig att vara med om att sänka kapitalkostnaden så mycket som motsvarar ett tilläggslån på 10 96 av låneunderlaget, så inte skall väl vi träta om formerna. Vi socialdemokrater valde formen med ett tilläggslån som skall upphöra att utgå vid årets slut. Men vill statsrådet vara med om en lösning i annan teknisk utformning enligt dé regler som regeringen själv har föreslagit för att sänka kapitalkostnaden, tror jag säkert att jag skall få mina partivänner med mig på den punkten. Det vore bra om vi kunde få besked om det. Eftersom det är det här krånglet och den tekniska utformningen som statsrådets argumentation omfattar, kan man få den föreställningen att skiljaktigheten är formell. Det finns väl tillfälle för statsrådet att återkomma, om inte i replik till mig så i varje fall senare under debatten. Det är nästan rörande att höra hur stor omsorgen är om förenkling på den här biten. Men man har inte alls något emot att tjänstemän inom två verk sitter och pratar om samma sak på olika håll. Det är bara bra, sades det. Det är det vi tycker är onödigt. Det finns inget skäl att ha två verk som sysslar med samma saker.
Herr talman! Man kan sänka den garanterade räntan, sade Birgit Friggebo, det är för de statsbelånade husen mindre krångligt än att införa tilläggslån. Att sänka den garanterade räntan är också vad vi har föreslagit från vpk:s sida — dock med den skillnaden att sådan sänkning skall göras bara för de allmännyttiga företagen och för bostadskooperationen. Detta får nämligen i förlängningen sådan effekt att man också kan hålla hyrorna nere i de privata fastigheterna. De allmännyttiga bostadsföretagen skall. som jag påpekade i mitt första inlägg, enligt hyreslagen vara prisledande, eftersom de inte drivs av vinstintresse. Men man tar då inte hänsyn till den utjämning inom bostadsbeståndet som många allmännyttiga företag tillämpar och att detta leder till att hyrorna för äldre lägenheter ligger högre än ”självkostnadspriset”. Det blir också resultatet av den politik som den borgerliga regeringen vill genomföra, när man nu skall sänka den garanterade räntan för nyproduktionen, men sedan trappa upp räntan och öka köstnaderna för de äldre fastigheterna. Då får man samma effekt som man nu får när exempelvis bruksvärdesberäkningen leder till en betydligt högre vinstmarginal på hyran för en privat 1950 eller 1960-talslägenhet än för en lägenhet i nyproduktionen. I de sammanhangen tas ingen hänsyn till att de allmännyttiga bostadsförcetagen gör avsättningar till reparationsfonder. I det privata beståndet kan avsättningarna inte kontrolleras, utan där går pengarna i stället ofta som vinst till ägarna. Någon hänsyn tas inte heller till de ränteavdrag vid beskattningen som privata fastighetsägare kan göra eller till avskrivningsmöjligheter och förmögenhetsökningar i privata fastigheter. Slutligen bortses helt från vinstmöjligheter hos sådana privata företag som behärskar hela ledet, från ägande av marken och materialproduktionen till byggande och förvaltning. När man ser på frågan om de subventioner som skall utgå till olika former av bostäder är en viktig del att man fåren medveten inriktning av stödet till de allmännyttiga bostadsföretagen, eftersom stödet då får den effekt som det på sikt kommer att få på hela bostadsmarknaden, nämligen att boendekostnaderna kan hållas nere över lag. Låt mig sedan mot talet om privatiseringen säga att vad vi inom vpk är oroliga över och vill motverka är en fortsättning på den inslagna vägen, som alla människor nu måste kunna se, inte minst om de slår upp tidningarnas annonssidor om försäljning av bostadsrättslägenheter. Vi vill inte medverka till en sådan fortsatt utveckling, där pengarna får allt större betydelse för möjligheterna att erhålla en bra bostad.

Herr talman! När riksdagen nu debatterar två betänkanden från civilutskottet i ett sammanhang kan det inte hjälpas att det uppstår några — låt mig kalla det så — regiproblem. Det kan inte heller undvikas att vi får någon sammanblandning av diskussionen om allmänna riktlinjer för bostadspolitiken och debatten om detaljer, eftersom våra båda betänkanden behandlar ett stort antal motioner och det även finns ett flertal reservationer fogade till betänkandena. I det första avsnittet av mitt inlägg skall jag ta upp några delar av betänkandet nr 27. De delar som det är fråga om är de som svarar mot de socialdemokratiska reservationerna 1, 5. 6, 7 och 8 och därmed också de meningsskiljaktigheter som reservationerna visar på, I huvudsak alliså frågor som Per Bergman har varit inne på. Men jag skall också försöka att något kommentera några av de motioner som har väckts av vpk och som Tore Claeson har talat för. Jag vill börja med reservationen om målen för bostadspolitiken. Utskottet är här helt enigt i huvudformuleringarna. Reservanterna vill emellertid ha ett tillägg till dessa — ett tillägg som de har skrivit in i reservationen 1. Allmänt sett vill jag påstå att civilutskottet och riksdagen i övrigt har kunnat markera en mycket bred värdegemenskap när det gitler de bostadspolitiska övergripande målen. Det är alltså en direkt anknytning till den avslutning som statsrådet Friggebo hade på sitt första inlägg. Jag skulle också vilja påstå att den värdegemenskapen fortfarande gäller i de centrala och på sikt väsentliga avsnitten. men självfallet vill reservanterna visa upp att de vill ha mer av det goda och att de kan föra en oppositionspolitik. På den allmänna formuleringen hade vi dock fått en reservation hur än utskoltsmajoriteten hade skrivit. Vad är det då som reservanterna i sak vill tillföra betänkandet? Jo, att den s.k. sociala miljön är viktig. Då måste jag fråga: Vem har någonsin påstått någonting annat? Det finns i socialdemokraternas resonemang tankelinjer som utan vidare kan härledas vill partimotioner från center och folkparti — nuvarande regeringspartier, alltså — redan under 1960 och 1970-talen. Dessa förslag röstades ner eller ”skrevs bort” av en socialistisk majoritet. Varför skriver vi då inte under på reservationens-formuleringar, kan man kanske fråga sig. Jo, i det här fallet som i så många andra fall när den socialdemokratiska oppositionen formulerar sig i målfrågor så blir viljeyttringarna något klichéartade och diffusa. Det blir en sorts brasklappar. Man vill avsäga sig ansvaret för missförhållanden också om de i regel går tillbaka på socialdemokratisk tidigare maktutövning. Det skulle vara möjligt att vid en ytterligare uttolkning av reservationernas text komma till de mest motstridiga slutsatser. Det är därför vi i utskottsmajoriteten inte önskat ställa oss bakom reservanternas formuleringar. Jag vill därefter ta upp en fråga som redan något diskuterats, nämligen frågan om tilläggslån, som ju knyter an till debatten om de kvantitativa målen för bostadspolitiken och som förs vidare i reservationen 5. Reservationen innebär i korthet att överkostnadsproblemet skall lösas — eller gömmas — genom att fler bostadshus som påbörjas under resten av det här året får ett extra lån, eller snarare en extra subvention. Till att börja med bör man kanske sätta i fråga om förslaget är allvarligt menat. Det förs fram endast under förutsättning att riksdagen beslutar om eu generellt prisstopp på byggnadsmaterial. Allt talar därmed för att förslaget om tilläggslån inte alls kommer upp till votering i kammaren. Men låt oss i alla fall granska förslaget som sådant och utgå från en prisstoppssituation. Inte minst Per Bergman har ju i olika sammanhang varnat för att ge efter utan vidare för ett pristryck och därmed blåsa under kostnadsökningarna. Det finns uppenbarligen situationer där lån av den här typen kan vara lämpliga för att plana ut en s.k. engångsinflation. Jag tror nu inte att Per Bergman menar att det just nu är en sådan situation. Grundtanken I Sig är det ju ingen strid om — ökar man subventioneringen av byggkostnaderna, så ökar ju också efterfrågan. Men hur skall vi göra vid nyåret? Skall vi häva prisstoppet och få vänta oss att anbudspriserna också går ner med uppemot 10 ”;? Ingen av oss tror väl att det är så enkelt. Hela förslaget måste diskuteras i ett längre perspektiv än de sju månader som står till förfogande, men det har reservanterna inte gjort. Jag tycker också att Per Bergman borde kunna medge att utgångspunkten, överkostnadsproblemet, är cn annan i dag än då det här förslaget ursprungligen lanserades. Jag är inte ens säker på att socialdemokraterna själva skulle genomföra förslaget, även om de hade möjlighet till det. Reservationen 6 är en s.k. motiveringsreservation, där socialdemokraterna i utskottet vill ange andra skäl än majoriteten för att avslå ett vpk-yrkande om stopp för lån till enskilt ägda hyreshus. Vi är helt eniga om att motionen skall avstyrkas, så någon saklig ändring i slutsatsen innebär inte den här markeringen. Debatten i den här delen får därför socialdemokraterna ta direkt med vpk:s representanter. Jag vill bara notera att den debatten i så fall underlättas av att reservationen i princip är likalydande med fjolårets. Utskottsmajoriteten har i år som i fjol ansett sig kunna hänvisa till 1974 års av socialdemokraterna själva formulerade riktlinjer — riktlinjer som stryker under vikten av konkurrens i såväl byggledet som förvaltningsledet. De övre lånegränserna vid nybyggnad, reservationen 7, är ett gammalt kärt debattämne. Frågan om cen lånegräns på 85 cller 92 "+ för enskilt ägda hyreshus tillhör en av de mest debatterade trots dess numera, tycker jag, minskade principiella vikt. Jag skall inte förlänga debatten genom att upprepa vad som tidigare sagts. Så finner vi i betänkandet reservationen 8, som handlar om avkastningspantvärdet. För att kommentera den måste jag använda något fler ord, eftersom det är en ganska krånglig materia i den. Det som frågan gäller är reglerna för hur pantvärdet skall bestämmas vid ombyggnad. Huvudregeln är att detta pantvärde skall fastställas till fastighetens beräknade värde efter ombyggnaden. En begränsning ligger i att detta värde inte får fastställas högre än pantvärdet för en motsvarande ombyggnad. Sedan har €n ytterligare begränsning i vissa fall kommit in i bostadsmyndigheternas tillämpning — detta utan någon direkt förankring i ett riksdagsbeslut. Detta extra tak innebär att pantvärdet inte heller får överstiga ett avkastningsvärde, beräknat utifrån antagna hyror första året efter ombyggnaden. I propositionen finns inte något annat än en anmälan av att den här extra. av riksdagen inte beslutade, spärren inte skall tillämpas. I en socialdemokratisk motion föreslås nu att riksdagen uttalar sig för att den här extra spärren för pantvärdet skall bibehållas. Det skäl man åberopar är att man eljest kan höja priset på de fastigheter som köps för sancring. I bakgrunden har vi en situation där det från många håll sägs att saneringar blivit mer och mer omöjliga på grund av överkostnaderna — finansieringsmöjligheterna räcker helt enkelt inte till. På den punkten tror jag att många socialdemokrater också är ense med mig. Men varför skall vi då godkänna extra begränsningar som vtterligare försvårar finansieringen? Det kan förefalla slående när man knyter pantvärdet till en kapitaliserad avkastning. Men det som här är viktigt att komma ihåg är att reservanterna vill skapa ett tak genom att kapitalisera hyran för det första året — det är däremot den verkliga hyran över en längre tid som är intressant. Man måste också komma ihåg att det finns en annan och obestridd reget i sammanhanget, nämligen att lån inte beviljas om de årliga kostnaderna för fastigheten beräknas bli så höga att det är en påtaglig risk för förlust på lånet. Den regeln täcker i princip rimliga krav på koppling mellan inkomster och utgifter. Vi måste också hela tiden ha i minnet att det inte finns något direkt och självklart samband mellan produktionskostnader och bruksvärdeshyror — det har herr Bergman vid flera tillfällen verkat för att utskottet skulle påpeka i sina skrivningar. Det sagda är en sida av saken. Reservanternas argumentering för denna extra spärr med anknytning till förstaårshyrorna är emellertid i princip att varje höjning av pantvärdet skulle ge ökade priser på saneringsfastigheter och omvänt. Alltså — säger man — skall vi hålla pantvärdena nere vid ombyggnad. På ett sätt är ju resonemanget bra för att få slut på problemet. Sänker vi bara pantvärdena tillräckligt får vi inga ombyggnader, och då blir de här reglerna av akademiskt intresse. Nu vill jag inte beskylla reservanterna för att syfta till det. Men hela argumenteringen utgär från tesen att vi skall sänka ingångsvärdena genom att begränsa pantvärdena — oavsett de negativa följderna för saneringsverksamheten. Det som motionärerna och reservanterna någonstans i bakgrunden måste ha utgått från är att en ändring av pantvärdet har en motsvarande effekt på ingångsvärdena. Att så inte är fallet tror jag att herr Bergman håller med om — det finns ju här särregler och spärrar som inte ändras. En del av de förslag som läggs fram i propositionen har utretts av byggadministrationsutredningen, BAU, samt av boende och bostadsfinansieringsutredningar. Men innan jag går in på vissa speciella frågor som tas upp i propositionen och i utskottets betänkande vill jag göra vissa reflexioner av mer Övergripande natur. Trots att socialdemokraterna till betänkandet fogat tio reservationer vågar jag påstå att en stor enighet föreligger om principerna och utgångspunkterna för den framtida bostadspolitiska administrationens utformning och inriktning. Jag vill också konstatera att den socialdemokratiska motionen med anledning av propositionen 93 inte är speciellt tuff. Det skall man kanske tolka så art kritiken mot propositionen när allt kommer omkring inte är så helgjuten och allvarligt menad utan mera är ett uttryck för att man ansett sig tvungen att göra vissa markeringar mot propositionen. Jag vill också med tillfredsställelse konstatera att vi i utskottet lyckats nå enighet i vissa frågor, bl.a. såvitt avser ett förstärkt konsumentskydd för småhusköpare. Reservationen I behandlar kommunaliseringen av låne och bidragsbesluten. Där hade byggadministrationsutredningen i sitt betänkande föreslagit att beslutanderätten i ett flertal ärenden skulle flyttas från länsbostadsnämnderna till kommunerna. Förslaget hade fått ett blandat mottagande av de remissinstanser som yttrat sig I frågan. Positiva till förslaget är en knapp majoritet av kommunerna, vissa länsstyrelser, SABO, Riksbyggen och kommunföärbunden, medan bl.a. bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna, de Nesta länsstyrelser, LO, TCO, Byggnadsarbetareförbundet, Hyresgästernas riksförbund och branschorganisationerna avstyrkt förslaget. Såväl föredragande statsråd och utskottets majoritet som — synes det mig —- minoriteten ställer sig bakom BAU:s principiella utgångspunkter för en kommunalisering. Men utskottsmajoriteten har'tagit intryck av den kritik som BAU:s förslag utsatts för och som främst innebär att en kommunalisering inte är möjlig om inte låneförvaltning och lånebeslut skiljs åt, något som ju BAU förordade. Avsikten var därvid att låneförvaltningen skulle administreras av riksbankens avdelningskontor och att länsbostadsnämnderna skulle upphöra i nuvarande form. Men just förslaget om att riksbankens avdelningskontor skulle handha låneförvaltningen har kritiserats av så gott som samtliga remissinstanser. Därmed konstaterar utskottet att de grundläggande förutsättningarna för kommunalisering saknas. Jag noterar att inte heller reservanterna för fram tanken på att riksbanken skulle svara för låneförvaltningen. Inte heller lämnar reservanterna någon klarhet i orn andra möjligheter finns att klara denna viktiga del av den statliga bostadslångivningen. Reservanterna begär inte heller en direkt kommunalisering utan nöjer sig med att begära att regeringen noga följer frågan och tar. erforderliga initiativ. Det är väl ett nästan överflödigt påpekande i sammanhangcet. Jag kan inte finna annat än att motionärerna i grund och botten inte har någon annan mening än att en kommunalisering i nuvarande läge inte bör genomföras och att man från socialdemokratiskt håll tagit intryck av remissinstansernas kritik. Reservationen 7 får ses som en konsekvens av reservationen I och innebär att socialdemokraterna inte kan acceptera bi. a. att länsbostadsnämnderna finns kvar som fristående länsorgan och att låneförvaltningen inte läggs på riksbankens avdelningskontor. Debatten om en sammanslagning till ett bostadsverk av statens planverk och bostadsstyrelsen har redan utvecklats mellan dem som har talat före mig. Jag skall kommentera några av vpk:s motioner, i huvudsak de yrkanden som rör bostadsbyggandets finansiering och omfattning. Vpk vill ha en större omfattning på bostadsbyggandet. Man säger att det måste skapas möjlighet att bygga 75 000 lägenheter. Vi konstaterar att man i propositionen har ram för 60 000 plus 8 000. Man har som varje år tidigare en projektreserv på 10 000 lägenheter. Bedömningen av det möjliga bostadsbyggandet ligger under de 75 000 som vpk har föreslagit. Tore Claeson har talat mycket om en begränsning av låntagarkrotsen: man skulle säga nej till statliga lån till enskilt ägda flerfamiljshus. Jag har litet svårt att få logik i detta. Först talar man för en ökning av bostadsbyggandet, och sedan vill man inskränka låntagarkretsen. Det måste rimligtvis under något eller några år framåt få den motsatta effekten: bostadsbyggandets omfattning skulle komma att minska, eftersom det finns en omfattande privat verksamhet på detta område. Vidare talar man om att man vill ha en annan form för bostadsfinansieringen; man vill ha en samhällets bostadsbank, och man vill ha en låg och fast ränta. Man måste säga att det system som sedan ett antal år tillämpas innebär en låg och fast ränta. Visserligen justeras räntan nu något nedåt, men man kan om de räntor som i dag tillämpas — alltså hittills 3,9 resp. 6.0 "5 — konstatera att de är både låga och fasta jämfört med de 9-13 "+ som kapitalmarknaden annars betingar sig. Att en bostadsbank skulle lösa problemen är en tanke som vpk umgåtts med i många år. Det kommer naturligtvis inte i och för sig att förändra situationen. En kapitalbrist minskar ju inte av att vi inrättar en statlig bostadsbank. Det avgörande är på vilket sätt kapitalmarknadens medel kan föras till bostadsbyggandet. Då är det nuvarande systemet att föredra. Det är motivet för att vi avstyrker motionen.
Herr talman! Det är många saker som utskottets ordförande tagit upp och som jag självfallet inte hinner beröra. Jag vill bara alldeles klart säga ifrån att det inte kan råda någon tvekan om att socialdemokraterna i utskottet vill att planverket och bostadsstyrelsen skall sammanläggas och att kommunerna skall få besluta i låneärenden. På den punkten finns det inte några diffusa ståndpunkter. Men vi finner inte riksdagen och ett utskott vara ett lämpligt organ att genomföra en sådan administrativ omorganisation, och därför har vi självfallet inte lagt fram något konkret förslag i detaljer. Hur skall det gå med riksbanken, frågade Kjell Mattsson. Jag kan säga —-om man nu skall ha en åsikt i den frågan, men det är kanske andras sak att lägga sig i det— att jag inte tror att det finns någon som vidhäller den tanken. Jag tror inte ens riksbanken själv vill ta cmot den uppgiften. Men i själva sakfrågan råder det inget tvivel om var vi står. Sedan är jag mycket tacksam för att utskottets ordförande uttryckte sin glädje över att socialdemokraterna bevakade småhusköparnas intressen gentemot byggmästarna, som på denna marknad är oerhört — ja, jag kanske inte skall säga vad jag här tänker. Vi förstärker småhusköparnas ställning genom en effektiv kontroll, något som regeringen helt avstått frän att föreslå. Regeringen ville bara försäkra småhusköparna mot de förluster som kan uppstå om kåkarna inte är bra. Däremot avstod man från att föreslå den kontroll pä byggmästarna som villaägarna ville ha. Vi väckte då en motion om den saken, och utskottet har kunnat enas om vårt förslag. Det är vi tacksamma för. Så till frågan om avkastningspantvärdet. Vi får ofta in krångliga ord i bostadspolitiken, men det hela är mycket enkelt. Om man vill köpa ett gammalt hus för att bygga om det, så har det ett pris som inte på något sätt motsvarar det värde som huset representerar. Huset är inte brukbart för bostadsändamål, men det har ändå eu kolossalt högt pris. Detta pris kallas för ingångsvärdet. Det är det priset som påverkas om man går ifrån principen att ha hyran som utgångspunkt när man fastställer det s.k. avkastningspantvärdet. Det blir då fritt fram för höga priser. Mot detta sägs att det inte är någon risk för de statliga lånen på grund av de regler som gäller. Ja, det är riktigt. I det avseendet finns det inga bekymmer. Bekymret är att man får sociala förluster. Som vi vet är det ingen hejd på vissa människors villighet att betala vilka hyror som helst, exempelvis i Stockholms innerstad. Här blir det nu fritt fram. Det hade man satt stopp för om man behållit hittills gällande praxis och haft ett avkastningspantvärde som grundar sig på cen hyresbedömning. Nu xommer man att gynna spekulationerna på bostadsmarknaden. Sedan är det så, Kjell Mattsson, att vi menar allvar med vårt förslag när det gäller tilläggslån. Vi menar också allvar med vårt förslag om tillägg till målformuleringen. Är vi eniga om den formuleringen kan vi kanske skriva oss samman nästa år. Jag skall gärna ställa upp på en sådan diskussion.
Herr talman! Jag har i varje bostadsdebatt under de senaste åren kunnat notera att man på den borgerliga sidan tydligen inte vill förstå våra förslag när det gäller finansieringen av bostadsbyggandet. Jag tvingas därför att återigen upprepa några av huvudpunkterna i våra förslag om total finansiering. Det nuvarande systemet med splittrade lån i form av byggnadskreditiv under byggnadstiden som sedan omplaceras i bottenlån och sekundärlån — ofta i olika kreditinstitut — är, säger vi, både orationellt och ålderdomligt. Detta system medför också onödiga ränteutgifter för låntagaren, kostnader som i sista hand får betalas av hyresgästerna. Genom införande av statliga enhetslån skulle byggnadskreditiven med sina höga räntor kunna avskaffas och systemet med lån i olika kreditinstitut ersättas med er lån i ett kreditinstitut. Krångligare är det inte, Kjell Mattsson. Det framgår också klart av vår motion. Detta förutsätter att man övergår till ett enda bostadslån med en räntesats och en amorteringsplan och att de nuvarande byggnadskreditiven ersätts med ett förskott på redan beviljade lån. Det är viktigt att vi snarast inrättar ett sådant här lånesystem så att vi maximalt kan utnyttja de resurser vi har för bostads och samhällsbyggandet utan onödiga fördyringar. De gamla kraven på statlig totalfinansiering, lågränta och bostadsbank måste förverkligas för att vi skall kunna pressa ner byggnadskostnaderna och därigenom åstadkomma lägre hyror. Om dessa krav är vpk inte ensamt. Landsorganisationen exempelvis har kraven på en samhälls och bostadsbyggnadsbank och statliga enhetslån. Även SSU och det socialdemokratiska kvinnoförbundet har dessa krav, för att nu bara nämna några av dem som framfört kraven. Det råder en rätt omfattande enighet om detta också bland dem som närmast berörs av de höga boendekostnaderna. Inom deras respektive organisationer anser man att dessa åtgärder måste till för att kunna pressa ned boendekostnaderna.
Herr talman! Beträffande frågan om kommunalisering av låneärendena sade Per Bergman i sitt första inlägg att det var märkvärdigt att den här regeringen, som består av partier som tidigare har talat om angelägenheten av decentralisering, inte hade passat på att genomföra en kommunalisering. Jag vill då bara konstatera att den uppläggning av kommunaliseringen som byggadministrationsutredningen har föreslagit inte har varit möjlig att använda som underlag för beslut. För det första blev det motstånd från kommunernas sida under remisstiden, naturligtvis helt beroende på att man inte hade sett till hur kommunerna skulle få ersättning för det arbete de skulle överta från staten. För det andra skulle man ha förenklade låneregler. För det tredje, vilket kanske var det helt avgörande, var förslaget om riksbanken som låneförvaltare varken praktiskt eller möjligt att genomföra. Därmed sprack den uppläggningen. Jag vill gärna säga att jag i samband med diskussionerna om BAU:s förslag i de sammanhang där jag har haft möjlighet därtill också arbetat för att vinna gehör för byggadministrationsutredningens principiella förslag. Jag tror det finns anledning att ta nya tag för att komma fram till i första hand en förenkling av reglerna. Därefter kan det finnas möjligheter att kommunalisera låneärendena. Men dessutom måste vi knäcka frågan om hur låneförvaltningen skall skötas. Det hade man alltså inte gjort från byggadministrationsutredningens sida. När det gäller avkastningspantvärdet tycker vi att reglerna skall vara sådana att man inte bara ser på hyran under det första året, utan det skall vara en långsiktigt acceptabel hyra. Vidare finnas det en spärr i lånevillkoren som säger att man, om det är risk för förlust, inte skall ha statlig belåning. Till Tore Claeson vill jag säga att finansieringssystemet har varit uppe i boendeutredningarnas arbete. Men frågan om kapitalmarknadens organisation avskildes därför att kapitalmarknadsberedningen, som nu i stort sett har arbetat färdigt, hade att behandla den. Vi behöver inte ha ett system med statlig bostadsbank för att nå fram till en delav de förslag som Tore Claeson här har utvecklat. De är ändå möjliga att genomföra. Däremot tror jag det är riktigt att vi, innan vi fattar något beslut, inväntar de samlade synpunkter som förs fram på kapitalmarknadsberedningens betänkande.
Herr talman! Beträffande avkastningspantvärdet vill jag säga till Kjell Mattsson att det man tar bort är en spärr mot alltför stor spekulation i det gamla bostadsbeståndet i centrala delar av de större städerna. Där finns det en ohämmad möjlighet att spekulera om det är fritt fram. Genom den statliga belåningens hittillsvarande tillämpning har man möjlighet att inte gå med på alltför höga hyror. Det är den spärren man släpper om man vill undvika att med statliga lån stödja möjligheten till spekulation. Man gör alltså sociala förluster genom en hyressättning som inte är socialt försvarbar. Beträffande frågan om kommunalisering av låneärenden är det nog inte såsom utskottets ordförande säger att riksbanken spelar en avgörande roll. Det finns lika enkla vägar att gå med de befintliga statliga organen i deras nuvarande skick och i det skick de skulle vara om man hade följt byggadministrationsutredningens förslag med sammanläggning av planverk och bostadsverk och genom att låta länsstyrelseapparaten fungera för länsbostadsnämnderna. Därmed skulle det inte vara några svårigheter att klara den biten, som dessutom är av underordnad betydelse. Det är inget motstånd från kommunernas sida. Kommunförbundet har sagl att man måste lösa frågan om ersättning till kommunerna när de skall överta en statlig uppgift. Det var inte utredningens uppgift att arbeta med den frågan, utan man skulle göra ett principiellt ställningstagande som regeringen sedan skulle arbeta vidare med. Men det har man alltså inte gjort. I stället borde man ha resonerat så här: Det här är en bra tanke som vi skall arbeta vidare med. Låt oss fatta ett principbeslut och se vad det kommer att kosta för kommunerna att lösa dessa praktiska frågor. Då hade man kanske kunnat komma fram till det som vi borde vara ense om. Eller, för att stödja mig på ett tidigare inlägg från statsrådet Birgit Friggebo, om det finns ett brett parlamentariskt underlag för det i riksdagen, även om det inte finns det inom regeringen, så skulle man kunna genomföra en decentralisering så att besluten fattades nära de människor som är direkt beroende av dem.
Herr talman! Kravet på statlig totalfinansiering genom cn statlig bostadseller samhällsbyggnadsbank är, som Kjell Mattsson känner till, väl underbyggt och synnerligen befogat. Riksdagen har också sedan många år tillbaka vid flera tillfällen gjort uttalanden i den riktningen. Statsutskottet och civilutskottet har tidigare uttalat att fördelarna med en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet är så påtagliga att de bör avstås endast av mycket tungt vägande skäl. Sådana tungt vägande skäl har inte kunnat anföras mot vpk-förslaget, utan snarare har erfarenheterna, inte minst från kreditmarknaden, visat på cwu allt större behov av ett genomförande av detta förslag. Kjell Mattsson talade om eu ökat bostadsbyggande och nämnde vpkförslaget att minst 75 000 lägenheter skall byggas. Vi har sagt att ctt ökat bostadsbyggande — jag vill upprepa detta — skall ske i kommunal och i allmännyttig och bostadskooperativ regi. Där skall man lägga tyngdpunkten när det gäller att öka bostadsbyggandet, och det skall ske genom speciellt stöd och särskilda stimulanser till den sektorn.

Herr talman! Utskottet påminner inledningsvis om de mål för bostadspolitiken som slogs fast 1967 och som säger att ”hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga priser”. Det är en bra målsättning, fastslagen av en socialdemokratisk regering och med uppslutning från många här i riksdagen. Den har legat till grund för de stora reformer som hittills har genomförts på bostadspolitikens område och som har betytt oerhört mycket för att förbättra människors sociala villkor.

Det kan sägas — vilket många har gjort här i dag att det om dessa principer har rått en bred om än inte total enighet. Men inte bara principer är av intresse utan också det sätt på vilket man uppfattar att de skall fullföljas i praktiken. Där har vi inte varit eniga. Om dessa principer fortfarande gällde för det praktiska arbetet, skulle verkligheten inte se ut som den gör nu. Då skulle inålmedvetna insatser göras för ett fortsatt reformarbete. Men dessa principer styr inte politiken. Vad vi nu upplever är ju att den grenklyka, som Per Bergman tidigare talade om som en karakteristik av situationen i regeringen på bostadspolitikens område, utgör ett utmärkt verktyg för en moderat slangbella i bostadspolitiken. Det är ju i själva verket moderaterna som styr. Statsrådet Friggebo gjorde ett uppseendeväckande uttalande om situationen i regeringen, nämligen att den bostadspolitik som förs inte är ett uttryck för regeringens samlade vilja, utan i stället bygger på en annan majoritet och man använder sig av oppositionen för att bilda denna. Kan statsrådet lova mig att ni skall göra likadant när det gäller energipolitiken? Det skulle i så fall vara mycket bra för nationen och svenska folket. Men så går det ju inte till. Det är alltså, som Per Bergman sade, så att moderaterna om inte annat har lyckats lamslå regeringens handlande och förhindra en rad åtgärder. Men det finns också gott om exempel på aktiva åtgärder som går i en annan riktning än vad cen social bostadspolitik skulle innebära. Det har då lett till bostadsbrist och byggarbetslöshet, en ökad snedfördelning i boendet, ökad segregation och utslagning. Så blir det när marknadskrafterna får bestämma. Bostadskostnaderna går i höjden samtidigt som hushållens betalningsförmåga urholkas. Hela reformarbetet i fråga om boendemiljön har stoppats liksom de reformer som har anknytning till boendemiljön, t.ex. SIA-skolan, barnomsorgsutbyggnaden och äldrevården. Den här situationen är utomordentligt allvarlig, eftersom den innebär ett hot mot möjligheterna att genomföra våra långsiktiga mål för den sociala bostadspolitiken och gå vidare med nya reformer. Nu hotast.o.m. de tidigare uppnådda målen för bostadspolitiken: rätten till en god bostadsstandard och möjligheten att betala för den bostad som familjen behöver. Det är helt nödvändigt att bryta den här utvecklingen. Det måste till bestämda åtgärder för att slå vakt om de tidigare uppnådda målen och föra reformarbetet vidare. Jag skall här i dag ta upp de frågor som gäller bostadsstödet och boendemiljön. Andra kamrater kommer att ta upp andra frågor. Vistår nu för första gången på mycket länge inför situationen att de grupper som särskilt väl behöver en god bostad kan tvingas sänka sin bostadsstandard eller avstå från en välbehövlig förbättring, av ekonomiska skäl. Det gäller särskilt barnfamiljerna, trots att vi vet att det är bland flerbarnsfamiljerna som vi i dag har trångboddhet. Det är inte osannolikt att oförmågan att betala för en större bostad hör till de faktorer som avskräcker familjerna från att skaffa sig så många barn som de egentligen skulle vilja ha. En annan grupp i samma situation är ungdomarna. De drabbas dessutom av bostadsbristen och av de försämrade bosättningslånen. Deras möjligheter att skaffa sig en bostad är därför i dag väsentligt mindre än tidigare, på många orter obefintliga, och de får dessutom också ett sämre bostadsstöd. Bakgrunden är ju att vi har fått mycket kraftigt höjda bostadskostnader, som skall betalas av hushåll som har fått reallönesänkningar och som samtidigt får ett försämrat bostadsstöd. De förslag som regeringen presenterade i höstas och i budgeten i år är helt otillräckliga för att lösa dessa problem. De presenteras visserligen i förförisk form med vilseledande tabeller och statistik för att inbilla människor att det skulle vara fråga om väsentliga förbättringar för just de hushåll som bäst skulle behöva förbättringar. Men det är ju inte fråga om reella förbättringar. Tvärtom är det så att allt färre hushåll i dag får del av bostadsstödet. Jag skall peka på några faktorer i de förslag som vi nu behandlar beträffande bostadsbidragen som leder till sådana effekter. Höjningen av den nedre hyresgränsen får följande effekter: För flera kategorier neutraliseras den samtidigt föreslagna höjningen av övre hyresgränsen, och i varje fall minskas värdet av den. De får ju fortfarande betala samma andel av hyran som förut; man flyttar bara intervallet där bostadsstöd utgår uppåt. Alla hushåll som har lägre hyra än 400 kr. i månaden faller ur systemet. Det är inte så många barnfamiljer, men det är 4 000-5 000 hushåll utan barn. Till det kommer 10 000 hushåll utan barn som har högst 60 kr. i bostadsbidrag och som förlorar dessa pengar nu. Det är en väldigt stor del av de hushåll som man skryter med att man tog med från den 1 januari i år genom att låta pensionärer komma in i bostadsbidragssystemet. För barnfamiljerna minskas effekten av höjningen med 30 kr. i månaden av det statliga bostadsbidraget. En enbarnsfamilj får t.o.m. en nettominskning med 10 kr. För alla andra hushåll minskas bidragen med 40 kr. Det drabbar flertalet barnfamiljer med två inkomsttagare, eftersom det statliga bidraget trappas av, och det drabbar alla hushåll utan barn. Höjningen av den övre hyresgränsen är otillräcklig, särskilt eftersom den nedre samtidigt höjs. Mer än hälften av alla tvåbarnsfamiljer har en högre hyra än 975 kr. i månaden, och de får alltså själva betala de ökade hyreskostnaderna. Det här stämmer ju inte alls med vad statsrådet tidigare påstod om effekterna av de föreslagna höjningarna. Inkomstgränserna är för låga, så väl när det gäller oreducerat bidrag som när det gäller den högre nivån, där den kraftigare reduktionen sätter in. Det är ytterst få barnhushåll som tjänar mindre än 38 000 kr. om året. T. o. m. av hushåll med endast en förvärvsarbetande och en hemarbetande — alltså hemmafruhushållen som ju är de som hittills haft störst nytta av bostadsbidragen — är det bara 13 96 som tjänar mindre än 40000 kr. om året. Medcelinkomsten ligger på 55 000 kr., dvs. där den högre reduktionen sätter in. Det är alltså ytterst få som når ens den undre gränsen här. Resultatet av allt deua blir att med de av regeringen föreslagna förändringarna är det här en mycket billig reform, trots allt skryt från regeringens sida. Det blir under nästa budgetår ett ökat medelsbehov i förhållande till årets anslag med 4 milj.kr. Under det här året har man tjänat in 141 milj.kr. därför att så många familjer har fallit ur systemet eller fått sämre bostadssystem. Det här är inte en reform, det här är inte en förbättring — der är en fortgående försämring av det sociala bostadsstödet. Därför har vi i partimotion föreslagit och även reserverat oss för en väsentlig förbättring av bostadsstödet. För det första vill vi ha samma ökning som den som regeringen har föreslagit av de statliga bostadsbidragen. För det andra vill vi höja de övre hyresgränserna med 100 kr. utöver regeringens förslag för barnfamiljerna. För det tredje måste inkomstgränserna höjas så att inte hushåll med normala inkomster, som har drabbats mycket hårt av den nuvarande svångremspolitiken från regeringens sida, också skall få ett starkt försämrat bostadsstöd. Det här är, tillsammans med våra förslag om ett extra barnbidrag på 500 kr. och sänkning av livsmedelspriserna med 10 &, ett uttryck för vår vilja att värna om de mest utsatta grupperna i samhället. Det är inte de som skall betala för regeringens orättvisa och även mycket oskickliga ekonomiska politik. De här förbättringarna skulle dessutom få till följd att vi skulle stimulera sysselsättningen och bostadsbyggandet och på det sättet vara av stort värde. Vi vill också, herr talman, upprepa våra tidigare krav, som regeringen och utskottsmajoriteten envist vägrar att tillmötesgå, på ett förenklat ansökningsförfarande för bostadsbidragen och på ett enhetligt system på sikt för bostadsbidragen. Vi vill ha ett enklare, mera lättbegripligt och mera lätthanterligt system på detta område. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att komma till rätta med de omedelbara problemen på bostadsmarknaden om vi över huvud taget skall ha en chans att ta itu med det mera långsiktiga arbetet med frågor som är viktiga för framtiden: hur vi skall få en god boendemiljö och en förnuftig hushållning med de resurser vi har i samhället. I besluten som vi kommer alt fatta framöver om bebyggelseplanering och bostäder ligger i själva verket stora möjligheter för oss att göra det moderna industrisam hället till ett bra samhälle för människor att leva i och också att välja livsstil, som det talas så mycket om i olika sammanhang. Vi anser att man med bl.a. bostadspolitikens och bebyggelseplaneringens hjälp skall styra utvecklingen så att i första hand nödvändiga behov kan tillgodoses. Samhälls och bostadsplaneringen skall medverka till det. Vi vill särskilt peka på några viktiga behov: Att alla får möjlighet till ett rikt och utvecklande liv i gemenskap med andra. Att barn, äldre och sjuka får en god och trygg omvårdnad. Att vuxna människor får möjlighet att kombinera arbete och föräldraroll med fritids och samhällsaktiviteter. Att de gemensamma resurser vi har i naturen av energi och annat utnyttjas ansvarsfullt och med sparsamhet. Under den senaste tiden har mycket hänt som gjort klart för oss varför det är så nödvändigt att ta upp de här frågorna. Man förklarar inte bort det så enkelt som utskottets ordförande försökte göra genom att fråga varför vi inte gjort det här tidigare. Samhället förändras och då måste man ta itu med de problem som man ställs inför. Det tjänar ingenting till att skylla ifrån sig eller att ångra sig när det gäller det förflutna. Vi har i samhället nya behov av vård och gemenskap på grund av förändringar som inträffat. Vi har nya segregationsproblem. Vi har nya former för social utslagning som det är nödvändigt att ta itu med. Vi har också behov av att knyta ihop reformarbetet på en rad viktiga områden och se till att vi får resurser att förverkliga reformerna. Jag tänker på så viktiga frågor som SIA reformen, barnomsorgsutbyggnaden, äldrevården, den nya socialpolitiken, den nya kulturpolitiken eller önskemålen att hushålla bättre med energin. Vi vet att våra resurser att klara det här är begränsade. Men vi vet också att om vi får er: social helhetssyn, en gemensam planering av vår samhällsutbyggnad, då underlättas arbetet och man kan slippa uppleva det som så många av oss har upplevt ute i kommunerna: att den snäva sektorsuppdelningen förhindrar framsynta lösningar. Vi hade, herr talman, när vi satt i regeringen på många sätt förberett detta nästa steg i den sociala bostadspoltiken med förslag och arbete i boendeutredningarna, om den nya bygglagen, BAU, med praktisk försöksverksamhet i bl.a. bostadssociala delegationens regi. Den nya regeringens tillträde innebar ett stopp för allt detta arbete. När vi i partimotionsform lagt fram förslag i riksdagen om fortsatta reformer, så har dessa avslagits av riksdagsmajoriteten. Det förslag som vi här fått från regeringen är en stor besvikelse. Det är också en stor besvikelse för oss att riksdagen inte vill biträda det förslag som vi i stället för egen del lagt fram. Jag vill något gå in på hur det praktiska reformförslag ser ut som vi fört fram. Vi vill att man genom en särskild lag om bostadsförsörjningen skall slå fast att kommunerna har ett ansvar för den sociala miljön i bostadsområdena och för en allsidig befolkningssammansättning. Vi vill att instrumenten för detta skall vara att kommunerna upprättar femåriga bostadsförsörjningsprogram som varje år skall fastställas av fullmäktige. De skall just utifrån en social helhetssyn redovisa hur nybyggenskapen skall ske, hur man skall kunna förbättra och komplettera befintlig bebyggelse och hur ombyggnad av lägenheter skall gå till. För att verkligen få en social helhetssyn och ett samarbete mellan olika förvaltningar menar vi att man bör redovisa sådana planer bostadsområdesvis. De skall innefatta både bostadsbyggnadsplanerna och alla förvaltningarnas investeringsplaner. Till grund för ett sådant arbete skulle då ligga bostadssociala inventeringar som tar reda på behoven i de enskilda bostadsområdena. Jag vill särskilt understryka att detta reformarbete inte är något som bara inskränker sig till nya områden utan som framför allt måste gälla de bostadsområden som redan är färdiga och skall förbätras. Vi upplever — det upprepar jag ännu en gång - många svårigheter när det gäller att förverkliga reformer på andra områden just därför att många bostadsområden från början inte tillräckligt planerats för att tillgodose människors behov av vård och service. Vi tror att man med ett sådant sätt att arbeta som vi föreslår skulle få ett helt annat medborgarinflytande, en bred samhällsdebatt och många fler människor engagerade i dessa viktiga frågor. Det skulle betyda mycket för att förstärka människors känsla av att kunna påverka samhället och sin egen vardagstillvaro. Det tror jag skulle ha stor betydelse. Med en sådan planering skulle också kunna integreras en förnuftig planering med hänsyn till energihushållningen. Debatten om cnergisparandet har alldeles för mycket handlat om de tekniska åtgärderna i enskilda hus. Det är mycket viktigt att man skaffar sig praktiska instrument för att få en så övergripande bebyggelseplanering att man kan hushålla med energin. Alla vet att här är mycket att göra. Vi är oerhört besvikna över alt regeringen inte tagit chansen att utnyttja de färdiga utredningsförslag som ligger för att skapa de instrument vi behöver ute i kommunerna för detta arbete. I stället för att ta den chansen har man bara döpt om den hittillsvarande bostadsbyggnadslagen till en bostadsförsörjningslag. Man försöker klara sig från det hela genom alla möjliga krystade förklaringar om att detta inte är nödvändigt därför att man i alla fall är överens. Om vi nu är så överens, varför skulle det då vara farligt att slå fast detta i lagen? Vi sar en lagstiftning som säger att man måste ta hänsyn till energihushällningen, till försvaret och till trafiken. Varför är det då farligt att ta hänsyn till den sociala miljön, till människornas sociala behov? Om det å andra sidan är så — vilket vi hävdar — att alla i praktiken inte är överens, då blir det nödvändigt att ta till metoder för att styra utvecklingen i önskad riktning. Mina och många andras erfarenheter från kommunalt arbete säger att vi inte är överens. I praktiken finns det mycket motstånd mot sådana reformer. Det behövs instrument i kommunerna för att stödja dem som vill arbeta för en ansvarsfull utbyggnad av våra samhällen, där de sociala behoven också tillgodoses. Om alla är överens, hur kan det då komma sig att man, som t.ex. i min egen kommun, har bostadsbrist samtidigt som man har byggarbetslöshet, att man har en fortgående segregering som kommer att öka nu när den borgerliga majoriteten genomdrivit att de kommunala bostadsföretagen skall börja sälja ut lägenheter? Hur kan det komma sig att vi har flera tusen barn i daghemskön och bara bygger färre än hundra daghemsplatser per år? Hur kan det komma sig att SIA-reformen inte blir av och att anslagen för fritidsverksamheten minskar för varje år? Hur kan det komma sig att gamla människor måste vara minst 84 år för att ha en chans att komma med i åldringsvården? Det är så att vi behöver en sådan här lagstiftning fär att verkligen få kommuner och andra att inse att här måste det till ansträngningar för att ändra på verkligheten — det räcker inte med vackra ord. Vi har också —- och det är ännu egendomligare — fått en konstig och förvånande hantering av frågan om bostadssociala delegationens fortsatta arbete. Även här har man, i stället för att främja nytänkande, flexibilitet och obyråkratiskt handlande, nu valt en väg för att byråkratisera ett organ som har fungerat bra för att få till stånd praktiskt samhällsarbete ute i kommunerna. Man föreslår att bostadssociala delegationen skall upphöra och ersättas av ett bostadssocialt råd i bostadsstyrelsen. Det kan hända att det behövs ett organ i bostadsstyrelsen för att förbättra dess bostadssociala ambitioner. Men det kan inte fylla samma funktion som bostadssociala delegationen, som har kunnat verka fritt och obyråkratiskt och sammarbeta med kommuner, med de boende, med folkrörelser och med olika centrala organ — utan att hindras av byråkrati. Nu är inte detta det enda egendomliga i hanteringen av den här frågan. Vi har kunnat förstå av tal som har hållits av olika statsråd, av tidningsuppgilter och också av uppgifter vi har fått i utskottet och texter som vi har sett där, att det har rått oenighet i regering och departement om hur de här frågorna borde lösas. Trots att utskottsmajoriteten har avstyrkt vårt yrkande om att den bostadssocizla delegationen skall finnas kvar, så har jag i dag på morgonen ändå fått uppgifter om att regeringen i dag skulle ha tillsatt en referensgrupp för bebyggelse och bebyggelsemiljö. Vi har i utskottet inte fått information om vad detta är för någonting. Jag skulle gärna, herr talman, vilja att det närvarande statsrådet förklarar för oss vad denna referensgrupp är för någonting, om den är detsamma som den bostadssociala delegationen eller om den är någonting nytt. Är den ett uttryck för att de två statsråden i departementet har behov av var sitt organ, eller skall också det här organet höra till det statsråd som har ansvar för de bostadssociala frågorna? Ja, herr talman, det finns mycket som man skulle önska sig att man kunde få uträtta på det bostadspolitiska området. I dag råder socialt reformstopp. Men vi hoppas att detta skall bli en av de första frågor som vi får gripa oss an med när vi kommer tillbaka i regeringsställning.
Herr talman! Jag skall bara beröra två av Birgitta Dahls frågor. Det gäller bl.a. lagen om det bostadspolitiska ansvaret för kommunerna. Kommunerna har redan det ansvaret, och jag menar att man skall vara uppmärksam innan man fattar beslut om nya lagar om ett kommunalt ansvar. Vi har en kommunal självstyrelse, och vi har en politisk demokrati ute i kommunerna. Motsvarar kommunerna inte sitt ansvar finns ett instrument för att förändra detta. Jag frågar mig: Vilka instrument skall staten ha för att tvinga kommuner att efterleva en lagstiftning. Det sägs ingenting om dessa instrument. Det är självfallet så att det är den kommunala självstyrelsen, den politiska demokratin som är det verksamma instrumentet för att få kommunerna att motsvara sitt bostadspolitiska ansvar. Om vi här i riksdag och regering sitter och skriver lagar spelar inte så stor roll för hur saker och ting blir i verkligheten. I propositionen som nu föreligger fastställs att det skall göras bostadsförsörjningsprogram, omfattande både nya områden och ombyggnadsverksamheten. Programmen skall fastställas av fullmäktige därför att vi skall få en öppen politisk debatt och politiska beslut om den bostadspolitiska planeringen ute i kommunerna. Dessutom får de statliga verken i uppgift att utveckla metoder för bostadssociala inventeringar, just för att stödja de kommuner som vill göra dessa inventeringar i syfte att få fram bättre underlag för sina bostadsförsörjningsprogram. Här skiljer ingenting oss åt. Det är bara fråga om huruvida man skall ha lagar eller inte. Jag menar att den politiska demokratin är det bästa verktyget. Sedan vill jag gå över till frågan om bostadssociala delegationen. Den hade som främsta uppgift att undersöka och komma med förslag till bättre sociala förhållanden i bostadsområden med uthyrningssvårigheter samt att bedriva försöksverksamhet inom området. Delegationen har gjort ett mycket bra arbete, både under Birgitta Dahls tid som ordförande och under den tid som Per Gahrton har varit ordförande. Man håller just nu på att sammanställa ett erfarenhetsmaterial från de försöksprojekt som har varit i gång. och som till viss del har bekostats av statsmedel. Det är meningen att det materialet skall gå ut till kommuner, bostadsföretag och hyresgästföreningar för att mer generellt användas till att förbättra boendemiljön och den sociala verkligheten ute i bostadsområdena. Vad vi har velat göra när vi nu dessutom lägger ut besluten om boendemiljöbidragen på länsbostadsnämnderna och avskaffar den delegation som har funnits knuten till bostadsstyrelsen är att se till att erfarenheterna från båda dessa organ sammanförs i ett organ som får ett mer heltäckande ansvar för boendemiljön, det bostadssociala området och boendeservicen. Att vi knyter det organet till bostadsstyrelsen tycker jag är mycket rimligt. Man är då närmare verkligheten, man har ett bättre, mer funktionellt sätt att snabbt kunna föra ut idéer till länsbostadsnämnder, till kommuner, till olika hyresgästföreningar samt till olika folkrörelser. Det står ingenstans att rådet skall vara byråkratiskt eller speciellt hämmat i sin verksamhet. Det har frihet att föra fram olika förslag, och dessutom är det knutet till ett verk som har resurser att genomföra saker och ting. Regeringen har i dag på morgonen tillsatt en referensgrupp för bebyggelsefrågor. Det är meningen att ett tjugofemtal olika verk och organisationer skall utgöra en referensgrupp i förhållande till departementet i bebyggelsefrågor över huvud taget. Det gäller t.ex. bygglagarbetet, och tanken är att över huvud taget ha en större öppenhet ut mot organisationer, verk m.fl. i flera av de större frågor som berör departementet. Referensgruppen och det bostadssociala rådet har därmed helt olika funktioner. Det har inte heller rått någon som helst oenighet om att erfarenheterna från bostadssociala delegationen och den organisation som finns på bostadsstyrelsen för boendemiljöbidragen skulle tas till vara och föras vidare i ett bostadssocialt råd knutet till bostadsstyrelsen. Jag är litet förvånad över att socialdemokraterna känner sig så bundna till en viss organisation, som ju tillkom för att lösa vissa övergående problem. Även när Birgitta Dahl var ordförande i bostadssociala delegationen var det fullt klart att verksamheten skulle upphöra efter en tid. Vi har förlängt den tiden något för att se till att man verkligen får tid på sig att genomföra och slutföra de försöksprojekt som skall redovisas.
Herr talman! Jag vill för det första konstatera att statsrådet inte med ett ord bemötte det som jag sade om bostadsbidragen. Det tar jag som en bekräftelse på min beskrivning av att det här inte alls är en reform utan i stället en förtäckt fortsatt försämring av en viktig social rättighet. Det innebär — jag kan inte förstå det på något annat sätt — att statsrådet tvingas erkänna att det förhåller sig så som jag beskrivit. För det andra vill jag fråga varför man inte vill lagfästa ansvaret för boendemiljön. Statsrådet säger att det är onödigt. Men varför har man lagfäst ansvar på andra områden, t.ex. när det gäller trafiken, försvaret, energihushållning osv.? Vi kan inte ta det som ett uttryck för något annat än en prioritering, att man anser alt det här är mindre viktigt. Det är inte så att det råder en sjudande reformverksamhet ute i våra kommuner. Arbetet med boendemiljön röner motstånd, särskilt i borgerligt styrda kommuner, där vi inte kommer någonstans. Regeringen arbetar inte heller med att driva på kommunerna utan säger varje 'gång alt den inte kan ingripa i skeendet. Hur skulle det ha gått med grundskolans genomförande eller med sjukvårdens utbyggnad om vi på den tiden hade intagit en sådan ståndpunkt? Det är klart att man måste vidta särskilda åtgärder och vara pådrivande, när nya reformer skall genomföras. Att ha den politiska makten är att äntligen få tillfälle att genomföra reformer som man länge har längtat efter. Om man kämpat för och uppnått den politiska makten i ett sådant syfte, då tar man initiativ. Har man däremot skaffat sig politisk makt för att stoppa reformer, då gör man som regeringen nu har gjort, och det är ganska effektivt. För det tredje vill jag ta upp frågan om det fortsatta arbetet med att stimulera verksamheten genom olika centrala åtgärder. Jag kan inte tolka statsrådets svar och förklaring om den nya delegationens uppgift på annat sätt än så att man går in för en byråkratisering. Inte är det att skapa sig närhet till verkligheten att ett antal generaldirektörer och statssekreterare sitter och sammanträder med varandra! Inte är det ett uttryck för att föra ut reformarbetet till vardagslivet att ett centralt verk i Stockholm får ytterligare ett råd! Jag har, som statsrådet påminde om, erfarenhet av hur man kan arbeta mindre konventionellt än vad vi är vana vid i den rätt tungrodda förvaltningsapparaten. Vi socialdemokrater har sagt oss att sedan det första skedet av bostadssociala delegationens arbete nu är avslutat, så bör man i nya former och med ett utvidgat uppdrag fortsätta verksamheten. Vi har också klart uttalat att man i fortsättningen inte bara skall syssla med förhållandena i områden med uthyrningssvårigheter utan mera generellt med det bostadssociala reformarbetet.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att kommentera Birgitta Dahls nyvaknade intresse för en social bostadspolitik. Jag tycker att Birgitta Dahl gör det väldigt enkelt för sig.

Det är självklart att en borgerlig regering förstärker privatiseringen och den asociala bostadspolitiken. Men grunden till den felaktiga bostadspolitiken har tyvärr lagts av socialdemokraterna, och det tycker jag att man inte skall glömma bort. Det är bara vpk som under alla år har fört fram krav som skulle innebära en social bostadspolitik. Jag skall nu övergå till att kommentera frågor om boendedemokrati, boendemiljö och kollektiva boendeformer. Herr talman! Det har i ungefär två och ett halvt år utgått statliga bidrag för att kunna förbättra de dåliga bostadsområdena och för att kunna avhjälpa bristerna i utemiljön i flerfamiljshusområdena. Bristerna är ett resultat av den alltför snabba utbyggnaden av stora och ensartade bostadsområden, där en tung industrialiserad byggmetod förutsatte naturförstöring och upprepning i långa serier. Dessutom förstärktes koncentrationstendenserna vad gäller den sociala och kommersiella servicen och tendenserna till en strikt funktionsuppdelning. Resultatet blev en långt gående utarmning av bostadsmiljön både när det gäller den fysiska miljön och när det gäller verksamheter och socialt liv. Till de stora nya bostadsområdena koncentrerades hushåll med små ekonomiska resurser och stora sociala problem. Detta är således resultatet av den socialdemokratiska bostadspolitiken. I de här områdena har det uppstått uthyrningsproblem. Områdena har fått karaktär av genomströmningsområden utom för de människor som inte har något annat alternativ. Segregationstendensernå har förstärkts. Mot bakgrund av dessa stora och svåra sociala problem måste man inse att bidragsgivningen är helt otillräcklig. Dessutom har erfarenheterna visat att bidragen inte ens kunnat förbättra boendemiljön i miljonprogrammets problemområden. Bidragen har huvudsakligen gått till områden som antingen är byggda före 1965 eller som byggts efter 1965 och som inte har eller har haft speciella uthyrningsproblem. Under de två och ett halvt år som gått har denna snedvridning i förhållande till målsättningen dessutom förstärkts, trots de förbättringar i finansieringsvillkoren som beslutats av riksdagen. Under andra halvåret 1977 minskade andelen ornråden byggda efter 1965 och andelen områden med uthyrningsproblem bland de sökande. I stället har andelen privata fastighetsägare ökat starkt. De allmännyttiga företagen, som står för huvuddelen av beståndet av moderna flerfamiljshus, står för en relativt låg andel av ansökningarna. Detta beror på att bidragssystemets utformning tvingar kommunerna att själva finansiera hälften av bidragsbeloppet. Eftersom koncentrationen av sociala problem och torftig miljö i vissa delar av miljonprogrammets bebyggelse är så stora, måste dessa områden prioriteras. Bidragsbestämmelserna måste utformas så att problemområdena får en verklig möjlighet att utnyttja bidragen. Så är det inte i dag, eftersom de här områdena ofta ligger i kommuner med stora ekonomiska och sociala problem. Låginkomsttagare kan inte belastas med kostnaderna för miljöupprustningen parallellt med kostnaderna för andra lika nödvändiga sociala upprustningsområden. Vi inom vpk anser därför att bidrag i vissa fall bör kunna utgå till hela kostnaden för den fysiska miljöupprustningen. Lika torftiga boendemiljöer fortsätter att växa upp runtom i landet. Med statliga lån växer det ena småhusområdet efter det andra upp utan några gemensamma uterum eller lokaler för barn och vuxna, utan service och med dåliga kommunikationer. Natur och befintlig miljö förstörs i stor skala, precis som förut. Barnen får växa upp i en utomordentligt ensidig och utarmad miljö. Det fordras ingen större fantasi för att förutse stora sociala problem i dessa områden inom en nära framtid. De få flerfamiljshus som byggs utformas och placeras ut efter samma stereotypa modell som tidigare, som om ingenting hade hänt och som om vi inte hade lärt någonting. I städernas centrala delar restaureras och byggs med en så hög exploatering att inte ens de mest elementära behov av gemensamma uterum och lokaler tillgodoses. Scgregationen på bostadsmarknaden förstärks hejdlöst. Herr talman! Under många år har frågan om hur boendedemokratin skall kunna förverkligas diskuterats. Det har påståtts att boendedemokrati förutsätter ägande av bostaden. Regeringen har också rekommenderat att överföra delar av hyresrättsbeståndet till bostadsrätter — med andra ord en ytterligare privatisering. Det är riktigt att den som äger sin bostad eller som bor med bostadsrätt har ett inflytande över sin bostad och sin boendemiljö, medan den som bor med hyresrätt har mycket litet eller inget inflytande alls. Men det är cen felaktig utgångspunkt att hävda ägandet som cen avgörande förutsättning för inflytande och boendedemokrati. Det viktigaste måste vara vilka medel som de boende har till sitt förfogande för att kollektivt kunna bestämma över sin boendemiljö. För att ytterst förverkliga kravet på boendedemokrati måste självfallet andra reformer på bostadspolitikens område genomföras. Det gäller t.ex. att effektivt motverka all privat vinstjakt, ägande och spekulation på bostadsmarknaden och i stället göra bostaden till en social rättighet. F.n. synes bostadsrättsprincipen vara den förvaltningsform — jag blandar alltså inte in ägandet — som i kombination med kommunalt eller kooperativt ägande av bostaden ger det bästa inflytandet för de boende. Men hyresrätten som upplåtelseform behöver inte avskaffas eller utbytas för att garantera boendedemokratin. Allmännyttiga bostadsföretag bygger och förvaltar utan vinstsyfte. Deras ändamål är att skapa bra boendemiljö och bra boendeförhållanden till rimliga kostnader, vilket i och för sig är helt ogörligt med nuvarande markpolitik och finansieringsformer för bostadsbyggande. Det finns ingen avgörande, principiell invändning mot boinflytande över förvaltningen av bostäder, men med tanke på det privata fastighetsbeståndet är det nödvändigt att reglera boinflytandets utformning i lag. Därför menar vpk att riksdagen hos regeringen borde begära en utredning som ser över förvaltningsformerna just för att åstadkomma ett ökat inflytande för hyresgästerna. Herr talman! Med en dom i bostadsdomstolen har det sista fungerande kollektivhuset i Sverige, Hässelby familjehotell, fått dödsstöten. I det f. d. kollektivhuset i Marieberg, som ägs av samma privata fastighetsägare, står det välutrustade köket och den gemensamma matsalen tomma. Hyresgästerna tvingas laga sin mat i trånga och dåligt ventilerade kokvrår, som aldrig varit avsedda att fungera som vanliga kök. Men det allvarligaste är att kollektivhusens hjärta, matsalen, inte längre kan fungera som en anledning till enkla och självklara dagliga kontakter mellan de boende. Samtidigt som detta sker har behovet av alternativa boendeformer bara ökat. Allt fler kvinnor, inte minst kvinnor med småbarn, förvärvsarbetar. Boendeformer som underlättar och förenklar hushållsarbetet och minskar avstånden mellan olika funktioner skulle underlätta den dagliga tillvaron liksom givetvis utvecklingen mot jämställdhet mellan könen. Handikappade och många äldre har behov av viss service för att kunna klara sig i vanliga bostäder. Många barn har i dag alltför långt till daghem eller lekskola, och många av dem har olika kamratgrupper där de bor och när de är på dagis. Daghem i direkt anknytning till bostaden skulle skapa ökad trygghet. Hushållsstrukturen har förändrats kraftigt under de senaste åren. Antalet småhushåll och pensionärshushåll beräknas öka från 1,7 miljoner 1970 till 2,2 miljoner 1985. Vi vet att kontaktlöshet och anonymitet är stora problem i samband rmed boendet, problem som förstärks av en hög omflyttning i många områden med hyreslägenheter. Bostadsområdenas urformning gynnar inte naturliga kontakter eller samarbete. Undersökningar visar att kärnfamiljens privatisering förstärks i nya bostadsområden. Dessutom tvingas många unga familjer in i ett konsumtionsmönster, som innebär att mänskliga och sociala kontaktmöjligheter ersätts med konsumtion på avbetalning. Bostadsområdenas utformning och bristen på naturliga kontaktmöjligheter och aktiviteter tvingar fram en hög konsumtion som innebär resursslöseri. Ekonomin blir hårt pressad. Vilka alternativ finns då för de.n som vill hitta andra boendeformer, som kan erbjuda alternativ till konsumtion och isolering och till den instängda kärnfamiljen? Det enda som skapas är särlösningar för vissa grupper, t.ex. gamla eller handikappade, som ytterligare bidrar till att segregera boendet. I övrigt kar utvecklingen på bostadsområdet bara betecknas som skrämmande. På många orter, exempelvis inom Stockholmsområdet, råder återigen bostadsbrist, inte minst för ungdomar och småhushåll. Bostadsproduktionen har sjunkit kraftigt och består nästan uteslutande av stora lägenheter i småhus, ofta på långt avstånd från arbetsplatser och service och med dåliga kollektiva kommunikationer. Men även de nya flerfamiljshusen har i ökande grad privaliserats. De resurskrävande och ojämlika småhusen får ett kraftigt stöd både av stat och kommun i form av subventioner, kommunalt gatuunderhåll och skattebestiämmelser, medan hyresgästerna måste bära alla kostnader och dessutom betala övervinster som tagits ut av byggnadsindustrin. Den borgerliga regeringens favoritidé för att ”lösa” bostadskrisen innebär att de allmännyttiga bostadsföretagens hyreslägenheter, som ännu inte direkt är ute på spekulationsmarknaden, skall omformas till bostadsrätter och säljas till högstbjudande. Det innebär en snedvriden utveckling med en kraftig segregation både efter ålder och inkomst, och den kommer ytterligare att förstärkas med regeringens förslag. Problemen finns inte bara i nyproduktionen. Både stelbenta krav vid ombyggnad av äldre fastigheter, som förhindrar satsning på gemensamma lokaler som alternativ till onödigt höga standardhöjningar av lägenheterna, och fastighetsägarnas ointresse eller snarare motvilja mot att utveckla de gemensamma delarna av boendet bidrar naturligtvis till detta. Vissa insatser görs för att förbättra miljön i äldre områden, men bidragen till förbättringar är otillräckliga och är inte avsedda att möjliggöra att befintliga bostadsområden kompletteras med kollektiva funktioner. Utslaget i Hässelby visar att den nuvarande hyreslagstiftningen inte ger de boende något skydd när det gäller t.ex. gemensamma lokaler. Bostadsföretag och byggnadsindustri har inte visat något intresse för att utveckla alternativ till dagens bostadsbyggande. Men intresset för andra boendeformer är stort runt om i landet. Det finns många aktionsgrupper som arbetar för att få till stånd kollektivhus av olika slag. Bristen på existerande alternativ försvårar förstås deras arbete. I första hand är det kollektivhus som man eftersträvar, dvs. lägenheter med tillgång till en gemensam matsal, vissa fritidslokaler och barnomsorg och med inomhuskontakt. Men det finns också många människor som valt att bo i storfamilj, och då bor de vanligen i bostäder som är dåligt lämpade för annat än kärnfamiljer. Det finns dock, och det känner statsrådet säkert till, vissa positiva utvecklingslinjer. Bostadsstyrelsen har just arbetat fram förslag till program för kollektivhus. Inom Stockholms och Linköpings kommuner pågår utredningsarbete i syfte att bygga nya kollektivhus, och i HSB i Stockholm har man öppnat en särskild kö för dem som är intresserade av att bo i kollektivhus. Flera forskningsprojekt inriktade på kollektivt boende har just inletts. Men dessa åtgärder är enligt vpk helt otillräckliga. För att olika typer av nya bostadsformer skall kunna utvecklas måste staten aktivt gå in och stödja olika former av utvecklingsarbete, givetvis i samarbete med kommuner, landsting och allmännyttiga bostadsföretag. Utvecklingsarbetet bör gälla både nyproduktionen och de befintliga bostadsområdena. I bostadsområden från de senaste årtiondena är servicen ofta otillfredsställande, omflyttningen hög och standarden på miljön och de gemensamma lokalerna låg, om sådana över huvud taget finns. Komplettering med kollektiva funktioner skulle i många fall kunna öka områdenas attraktivitet och också bidra till att öka gemenskapen. I den äldre bebyggelsen, som just nu är aktuell för ombyggnad och sanering, skulle en satsning på kollektiva lokaler kunna innebära att kraven på sammanslagningar och långtgående ingrepp i de befintliga lägenheterna minskas. Herr talman! Vpk har i olika motioner till årets riksdag aktualiserat frågor om boendedemokrati, boendemiljö och hur framtidens bostad skall se ut dels med tanke på våra resurstillgångar, dels med tanke på kvinnans frigörelse och ett helt förändrat livsmönster. Vi har föreslagit konkreta åtgärder för att avhjälpa bristerna i boendemiljön och åtgärder för att stärka hyresgästernas inflytande över sin bostad. Vi har också begärt en utredning om följderna av det ökande småhusbyggandet, både de sociala och de ekonomiska konsekvenserna. Samtliga vpk-förslag har avstyrkts med olika motiveringar. Tag t.ex. kravet på en förändring av förvaltningsformerna, Detta krav avstyrks med en motivering, som betyder att utskottet över huvud taget inte tar ställning. Och när vpk begär att bidragen för bostadsbyggandet skall kopplas ihop med krav på en bättre fysisk miljö, som skulle hindra att dåliga bostadsområden byggs i fortsättningen, avstyrker utskottet med hänvisning till planverket. Beträffande kravet på en vidare utveckling mot mera kollektiva boendeformer är att märka att utskottet direkt går emot sådana tankegångar. Jag tycker att detta är anmärkningsvärt. Vpk har också krävt att det skall vara rättvisa mellan olika boendeformer och att man därför bl.a. måste utreda effekterna av ökningen av småhusbyggandet och finansieringsformerna. Vi kan i dag läsa i en tidningsartikel hur det ojämlika boendet slår. Det heter i Dagens Nyheter i dag att "villaägarna både bor gratis och gör en ren vinst på sitt boende”. Det skall jämföras med att en trerumslägenhet nu kostar I 000-1 300 kr. i månaden och att hyreskostnaderna bara fortsätter att stiga i höjden. Värdestegringen enligt samma artikel och samma undersökning visar att den genomsnittlige småhusägaren under 1975 gjorde en vinst på 12 800 kr. sedan utgifterna betalts och husets värdestegring beräknats till 24 700 kr. Herr talman! Jag har ett annat konkret exempel på hur det orättvisa boendet slår. I ett alldeles nytt bostadsområde som just nu är under uppbyggnad i min hemkommun, Huddinge, där man precis som över allt annars i landet trots ett socialdemokratiskt styre satsar mer än 70 "ö på småhus, tjänar man direkt på att äga småhus eller radhus jämfört med att hyra det. Vid upplåtelse med äganderätt och då ägaren har en inkomst på 60 000 kr. kostar ett hus med tre rum och på 83 m2 1 620 kr. i månaden. Tjänar ägaren 108 000 kr., betalar vederbörande bara 1 350 kr. — alltså 300 kr. mindre om man tjänar nästan dubbelt så mycket. Om man inte äger huset utan bara hyr det, blir kostnaden allra högst, nämligen 1 775 kr. i månaden för exakt samma bostad, med exakt samma kvadratmeteryta och exakt samma standard. Detta menar vi i vpk är ett orimligt förhållande, som man inte kan acceptera. Det måste bli ett rättvisare boende. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-motioner. Ett bifall till dessa skulle förändra de orimliga förhållanden som vi har i dag på bostadsområdet i olika avseenden.

Herr talman! Låt mig först kort kommentera den anmärkningsvärda debatt som statsrådet Friggebo här tagit upp med Per Bergman och Tore Claeson om moderaternas särställning i bostadsfrågorna såväl här i riksdagen som i regeringen. I de två regeringspropositioner som vi nu behandlar nar enligt regeringsprotokollet sex moderata statsråd deltagit i besluten. Helt naturligt står de moderata statsråden bakom innehållet i dessa propositioner, likaväl som statsrådet Friggebo gör det. På samma sätt är det med utskottsbetänkandena, bakom vilka vi moderater står eniga med folkpartiet och centerns representanter i civilutskottet. Vi kan vidare notera att det inte finns någon m-reservation eller ens något särskilt yttrande från oss moderater vid de betänkanden som vi nu behandlar. När jag vidare ser på de motioner som har väckts från moderat håll i dessa frågor har jag mycket svårt att förstå att moderaternas syn så radikalt skulle skilja sig från 1. ex. folkpartiets, vilket statsrådet hävdade. Det faktum att ett eller två av regeringspartierna inte har något statsråd i ett departement får naturligtvis inte tolkas så att det eller de partierna inte har något inflytande alls på de frågor som detta departement handlägger. Statsrådei Friggebos inlägg är dess bättre såvitt jag kan förstå unikt i statsrådskretsen. Herr talman! När man studerar de två utskottsbetänkanden som vi nu behandlar och noterar den uppsjö av socialdemokratiska reservationer som är fogade vid dessa, kan man få den uppfattningen att regeringen har gått in för en helt ny bostadspolitik. Men så är ju ingalunda fallet. Flertalet av socialdemokraternas reservationer måste därför basera sig på mera politiskt taktiska skäl än på rena sakskäl. Vid civilutskottets betänkande nr 28 har socialdemokraterna fogat tio reservationer, av vilka jag här skall beröra reservationerna 2-6. I reservationen 2 yrkas att riksdagen snarast föreläggs förslag till lag om bostadsförsörjning m.m. som ger kommunerna en lagfäst skyldighet att upprätta femåriga bostadsförsörjningsprogram, som varje år revideras och fastställs av kommunfullmäktige. Utskottets majoritet anser att någon lagstiftning i dessa stycken ej är erforderlig eller lämplig. Bostadsförsörjningen intar i dag en central plats i kommunernas planering och spelar en stor kommunalpolitisk roll, inte minst beroende på den betydelse som bostadsbyggandet har för den kommunala ekonomin. Alla kommuner har sedan många år tagit det lokala ansvaret för bostadsförsörjningen, och det finns knappast någon kommun som inte strävar efter att ge invånarna en god, välutrustad och ändamålsenlig bostad. Likaså strävar man efter att få så allsidig hushållssammansättning som möjligt inom olika bostadsområden. Att staten i ett sådant läge skulle gå in och lagstifta om frågor som alla är rörande överens om måste anses som både onödigt och olämpligt. F. ö. skulle en lag på detta område komma att innehålla begrepp som svårligen skulle kunna ges en objektiv tolkning, vilket också Kommunförbundet har framhållit i sitt remissvar. Reservationen 3 handlar om bostadsförsörjningsprogrammens innehåll. Alla kommuner är i dag skyldiga att årligen upprätta bostadsbyggnadsprogram. Vissa kommuner måste dessutom upprätta särskilda bostadssaneringsprogram. Det gäller ett hundratal kommuner. Nu föreslår regeringen i likhet med boendeutredningarna att dessa program sammanförs och utvidgas till ett, som man föreslår skall benämnas bostadsförsörjningsprogram. Eftersom socialdemokraternas motion 1688 yrkande 1 b bygger på boendeutredningarnas förslag i dessa stycken, måste man här konstatera att de har fått sina önskemål tillgodosedda. Trots detta finns alltså här en s-reservation, där man vill ge regeringen till känna vad man i motionen har anfört. Jag tycker att detta är en okynnesreservation. Frågan om bostadssociala inventeringar behandlas i reservationen 4. Såväl föredragande statsråd som civilutskottet instämmer i boendeutredningarnas uppfattning att dessa inventeringar har en stor uppgift att fylla. De ger planeringsunderlag för olika kommunala förvaltningar, samtidigt som man får reda på vad de boende har för uppfattningar om hur mån skall utforma ett bostadsområde. Detta är kommunerna i dag väl medvetna om, och sådana inventeringar görs i den omfattning som varje kommun finner lämpligt och påkallat. Att, som socialdemokraterna föreslår, detaljreglera kommunernas insatser på detta område synes inte nödvändigt. Det är naturligtvis bättre att kommunerna får anpassa sina planeringsinsatser till sina egna förutsällningar. I reservationen 5 har socialdemokraterna utvecklat sina synpunkter på en aktiv bostadsförmedlingsverksamhet. Genom de åtgärder som föreslås av utskottet i andra delar av betänkandet 28 och som tidigare har berörts här I debatten torde man kunna utgå ifrån att kommunerna plancrar sin bostadsförmedlingsverksamhet så, att de synpunkter som framförts i socialdemokraternas motion 1688 yrkande 4 kommer att tillgodoses, i den mån detta inte sker redan i dag. Jag har den uppfattningen att den del av yrkandet som berör informationssidan, bostadspolitisk konsumentupplysning, under senare år avsevärt har förbättrats i kommunerna.

Med hänsyn till att frågan om åtgärder för att stärka bostadsförmedlingarna övervägs i departementet, såsom vi tidigare hörde, har utskottet avstyrkt samtliga här nämnda motionsyrkanden i detta stycke för att inte föregripa den beredning i ärendet som pågår. Till sist, herr talman, skulle jag vilja säga några ord om frågan om småhuskontrollen. I olika motioner har frågan tagits upp om att kostnaden för bésiktning och kontroll samt försäkring skall få ingå i låneunderlag för statligt bostadslån avseende småhus som upplåts med bostads eller äganderätt. I en annan motion hemställs att det förstärkta konsumentskydd som tillkommit genom uppgörelser mellan Sveriges Villaägareförbund och Svenska byggnadsentreprenörföreningen, benämnt ”Småhus 76”, bör godtas för statliga lån och att garantikostnader m.m. skall få inräknas i låneunderlaget. I stort sett kan man säga att motionärerna har blivit tillgodosedda med vad som i propositionen och utskottsbetänkandet har anförts i dessa frågor med undantag av de delar i problemkomplexet som kräver ytterligare överväganden. Jag tror därför att motionärerna i denna del bör kunna känna sig till freds med vad utskottet här skriver. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till civilutskottets betänkande nr 28 på samtliga punkter.

Herr talman! I den tidigare debatten i dag har Birgitta Dahl tagit upp bl.a. de bostadssociala frågorna. Jag skall därför begränsa mig till de äldres boendeförhållanden, inriktningen av bostadsförmedlingsverksamheten och kommunal anvisningsrätt av bostäder. Vi vet att antalet pensionärer ökar kraftigt, för att år 1985 vara uppe i 1,5 miljoner. Vi vet också att vi blir allt äldre och att med åldern ökar omsorgsbehovet. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att den äldre generationen, som byggt upp vår välfärd med hårt arbete och på betydligt sämre livsvillkor än vad vi i aktiva åldrar har, får all den omsorg som behövs för ett rikare liv på äldre dagar. Boendeförhållandena för de äldre ingår i denna uppgift som en mycket viktig del. Såsom framgår av utskottsbetänkandet har en hel del utredningar slutförts om de äldres boende och omsorgsbehov. och efter en riksdagsbeställning förra året gav bostadsdepartementet institutionen för byggnadsfunktionslära vid Tekniska högskolan i Lund i uppdrag att göra en översikt som belyser åldrande och boende. Principer som helhetssyn, normalisering och närhet kan mera ses som medel i äldreomsorgerna för att tillfredsställa individens olika behov. Därtill kommer principerna att i alla sammanhang stimulera och tillvarata äldres egna resurser.

Integritet inom äldreomsorgen innebär bl.a. att bli bemött som en rättskapabel person, att respekteras för sin åsikt och uppfattning, att få vara den man känner att man är och inte förväntas leva upp till eller påtvingas en annan roll.

att uppl2va sig ha möjlighet att lätt och snabbt kunna få diskutera sina service och vårdbehov, att på ett enkelt sätt kunna ta sig till kollektiv service och gemenskap. Vi socizldemokrater ställer oss bakom dessa övergripande mål. Det är nödvändigt med denna helheltssyn i planeringen. Enligt vad som framgår av utskottsbetänkandet kommer förslagen att tas upp i lämpligt sammanhang. Vi socialdemokrater är inte nöjda med detta utan anser att det är nödvändigt att snabbt få fram förslag om inriktningen av de äldres boendeförhållanden. Det finns nu tillräckligt med material för ett förslag. Det är ostridigt att segregationen i boendet ökat under 1970-talet och under senare år i en allt snabbare takt. Orsakerna till detta är självfallet flera: det minskade bostadsbyggandet, den ökade privatiseringen, spekulationen i fastigheter, en dålig planering och bostadsförmedlingarnas dåliga resurser. Om man vill nå det uppsatta målet att bostaden är en social rättighet måste man med kraft motverka segregationen. Vi socialdemokrater vill understryka vikten av att bostadsförmedlingarna ges möjlighet att aktivt medverka för att skapa jämn och allsidig hushållssammansättning | kommunernas olika bostadsområden.

Det är inte att undra på om vi misstänker att farbror Blå har varit framme med blåpennan, eller att möjligen tant Grön har varit stygg mot lilla tant Gredelin. Vad vet vi? Men något måste ligga bakom strykningarna i bostadsdepartementets skrivning i förhållande till arbetsmarknadsdepartementets skrivning. Nu har dess bättre statsrådet vid en interpellationsdebatt i mars sagt att en departementspromemoria i ärendet utarbetas och att den kommer att remitteras iill berörda instanser och myndigheter så att förslag till lagstiftning kan träda i kraft den 1 januari 1979. Men vi litar inte på detta, utan vi kräver i vår reservation att ett sådant förslag om kommunal anvisningsrätt skall framläggas för riksdagen i höst så att det kan träda i kraft den 1 januari 1979.

Herr talman! Jag skal! diskutera några av de reservationer som är fogade till de betänkanden vi diskuterar i dag, men jag skall inte direkt gå in på dem utan i stället ta upp några mer principiella synpunkter. I sista delen av mitt anförande.skall jag tala om en motion om drift och underhåll som är väckt av några folkpartister. Birgitta Dahl inledde sitt anförande, där hon ganska länge uppehöll sig vid bostadsbidragen, med att gå till rätt hårda angrepp mot regeringen. Hon talade om aktiva åtgärder riktade mot det sociala boendet och om reformstopp i den sociala bostadspolitiken. Om man ser på de socialdemokratiska reservationerna på detta område kan man konstatera att de talar ett helt annat språk. Socialdemokraterna accepterar i princip hela den uppläggning som redovisas i propositionen i fråga om viktiga åtgärder för att stärka den sociala bostadspolitiken. Socialdemokraterna accepterar dessa åtgärder men bjuder konsekvent hela tiden över i form av pengar. De har alltså inga principiella invändningar mot det sätt på vilket regeringen har agerat. Socialdemokraterna accepterar ändringen av den lägsta garanterade räntan för att hålla kostnaderna nere i nyproduktionen. Socialdemokraterna accepterar hela propositionen i fråga om bostadsanpassningsbidrag, och de accepterar hela uppläggningen när det gäller förbättring av boendemiljön. Och som jag tidigare sagt accepterar de principerna för bostadsbidragen. Om det nu är så allvarliga brister i den politik som regeringen för i fråga om den sociala inriktningen, då borde detta visa sig i reservationerna, och då borde de socialdemokratiska reservationerna gå i en principiellt helt annan riktning och ge anvisningar om en helt annan bostadspolitik — men det gör de inte. Hela regeringsförslaget om bostadsbidragen är inriktat på att satsa tillgängliga resurser på flerbarnsfamiljerna, och det är enligt folkpartiets uppfattning en riktig satsning. En sådan satsning är väl om något en social bostadspolitik. Alltsedan den nya regeringen tillträdde har det skett ett flertal förändringar av bostadsbidragen, och också höjningar av barnbidragen. Allt detta har konsekvent varit åtgärder för att hjälpa barnfamiljerna. Maj-Lis Landberg tog i sitt anförande bl.a. upp frågan om segregationen. Det är tyvärr så att vi i dag har en ganska betydande segregation i ett antal bostadsområden. Vi har två stora problem att handskas med på detta område: det ena är hur vi skall bryta den segregation som redan finns, det andra är hur vi skall hindra att segregationen ökar. Jag känner bäst till ett antal förortsområden i Stockholm. Vi har där fått fram siffror och andra fakta som visar att segregationen slagit hårdare och gått djupare än vi hade anat. Jag kan i dag inte ge ett recept på hur man skall lösa detta problem. Men det går inte att lösa bara genom bostadsförmedlingarnas medverkan. Man måste, på grund av att det kommit fram helt nya fakta, styra samhällets resurser mot dessa områden i betydligt högre grad än vi tidigare diskuterat. Sedan vill jag, herr talman, ta upp en motion som folkpartiets representant i civilutskottet väckt med anledning av budgetpropositionen. Et ständigt återkommande ämne i olika debatter om bostäder är kapitalkostnaderna i nybyggnationen. Entreprenadpriser har vi diskuterat här i dag, och vi har diskuterat priser på byggnadsmaterial. Och visst är kapitalkostnaderna viktiga. De utgör i dag ungefär hälften av den hyra som konsumenten betalar. Men lika viktig är den andra hälften av hyran, som går till drift och underhåll av fastigheten. Vi vet också att denna senare del av hyran ökar mycket snabbt. Enligt alla tillgängliga prognoser kommer den att ta en allt större del av hyran under de närmaste åren. Det är lätt att diskutera kapitalkostnaderna därför att det finns enkla lösningar för den som vill komma åt dem: Man kan höja eller sänka räntan och på det sättet styra kapitalkostnaderna i bostäderna. Drift och underhållskostnaderna är svåra att komma åt. I dag har vi ganska ingående diskuterat kapitalkostnaderna. Bl. a. Tore Claeson har tagit upp den diskussionen. Men vi har föga diskuterat driftkostnaderna och underhållssidan. Om vi allvarligt vill diskutera hyror och hyreshöjningar måste vi ta en debatt om drift och underhållskostnaderna. En mycket försiktig bedömning av hela landets fastighetsbestånd ger vid handen att det uppgår till ett värde av ca 700 miljarder kronor. Det rör sig alltså om väldigt mycket pengar. Även en liten effektivisering av driften kan ge mycket stora vinster. Ibland skymtar tanken att en diskussion av drift och underhåll av bostäder ytterst syftar till att försämra servicen för de boende. Det är naturligtvis helt fel. Men lika självklart som det är att man kan konkurrera om byggande, lika självklart borde det vara att man kan konkurrera om förvaltande. Vi har i er. motion visat på dessa problem. Vi har pekat på att i stort sew all byggnadsteknisk utbildning sysslar med byggandet av hus och inte med förvaltningen av dem. Visserligen införs det nu en driftteknisk utbildning i gymnasieskolan, men det räcker inte. Drift och underhållssidan måste in i all byggnadsteknisk utbildning. Byggnadsforskningen har hittills till övervägande delen varit inriktad på byggande, relativt litet på underhåll och förvaltning.

Herr talman! I likhet med flera andra talare i dag klagade Karl-Erik Strömberg över att vi inte har skrivit ilsknare reservationer. Han förstår inte varför vi då bråkar här i kammaren. Som Karl-Erik Strömberg vet visar det sakliga innehållet i våra motioner att motsättningarna är betydande. För att bevisa det behöver jag bara läsa inledningsorden i vår motion om boendemiljön: "Den nuvarande utvecklingen på bostads och byggnadsmarknaden inger stark oro. Det krävs därför omedelbara åtgärder för att en snabbt växande bostadsbrist skall kunna förhindras, vidgade sociala klyftor skall kunna motverkas och en kraftigt ökad byggarbetslöshet skall kunna undvikas.” Går Karl-Erik Strömberg till vår partimotion om bostadsbidragen, så finner han att den är hållen i en ännu hårdare ton. Man kan inte med tal här i kammaren stryka över stora sakliga skillnader mellan oss. Jag har litet svårt att förstå denna omfamning nästan till döds, framför allt från folkpartiets sida, här i kammaren i dag. Det är ju möjligt att ni i grunden sympatiserar med den bostadspolitik som vi företräder. Men ni har ju faktiskt valt att regera ihop med moderaterna och ta de konsekvenser som detta leder till. Det kan ju inte vara så att ni gjort det alldeles utan att tänka efter, utan det är ett medvetet politiskt val ni gjort. Annars är ni välkomna att här i kammaren stödja våra förslag. Det vore att dra konsekvenserna av statsrådet Friggebos uttalande att det finns majoritet för en annan bostadspolitik än den syn som så att säga är den gemensamma nämnaren för regeringen. Karl-Erik Strömberg sade att bostadsbidragen skulle vara utformade så att de särskilt gynnar flerbarnsfamiljerna. Om detta vill jag säga att teoretiskt sett är det så. Man kan ställa upp tabeller som visar att det oreducerade bidraget höjs på ett visst sätt för flerbarnsfamiljerna. I verkligheten är det inte så. Det är ett fiffigt sätt att lägga kosmetika på ett dåligt förslag, eftersom nästan inga flerbarnsfamiljer har så låga inkomster att de får oreducerade bostadsbidrag. Det är det som gjort att man kunnat upprätta snygga tabeller om effekterna av förslaget och samtidigt spara pengar på anslaget. Inte ens om man lägger till kostnaderna för den höjning av barnbidraget på 13 kr. i månaden som genomfördes den 1 april förbrukar man det beviljade anslaget för barnbidragen under innevarande budgetår. Nästa år får man, som jag tidigare sade, en ökning med 4 milj.kr. Det är långt under vad som skulle behövas för att ens bibehålla årets standard.
Herr talman! Jag har all respekt för Karl-Erik Strömbergs engagemang och kunnande när det gäller orsakerna till segregationen. Karl-Erik Strömberg och jag har mycket likartade erfarenheter från våra kommuner. Alla som sysslar med planering och boende vet att en ökad privatisering och en ökad spekulation i boendet minskar tillgången på bostäder som kan efterfrågas av låginkomsttagare och socialt utslagna. Men den här utvecklingen innebär fördelar för de högavlönade och ekonomiskt välbeställda, med en ökad segregation som följd. Bostaden blir ingen social rättighet utan en handelsvara. Vi är mitt inne ien utveckling som leder dithän, och det vill vi socialdemorkater varna för. När vi begär en lagfäst kommunal an visningsrätt är det bara en av de vägar som är möjliga att gå för att möta och minska segregationen i boendet.
Herr talman!

Det är den skillnaden jag vill markera.
Herr talman! Den obetydliga skillnaden motsvaras av en anslagspost på 163 milj.kr. Det är den högst prioriterade förbättringen i vårt alternativa budgetförslag som vi har finansierat med bl.a. sänkta försvarskostnader. Vårt förslag innebär att man kan motverka att ytterligare ett stort antal hushåll faller ut ur bostadsbidragssystemet eller får starkt försämrade bostadsbidrag. Det rör sig om tiotusentals hushåll, Karl-Erik Strömberg. Jag skulle inte inför offentligheten vilja säga att det är en obetydlig skillnad.